Herr talman! Vi har hittills i år sett flera prov på att förutsättningarna för det politiska arbetet snabbt kan ändras. Det kan inträffa en kärnkraftsolycka. Det kan ske plötsliga personförändringar. Debatten inom det ekonomiska området kännetecknades fram till mitten av maj av ett tilltagande lyckorus. Alla indikatorer tycktes peka åt rätt håll, och dessutom föreföll avtalsrörelsen, åtminstone inom den enskilda sektorn, att gå i lås tämligen smärtfritt. Efter pingst, den stora hänryckningens tid, kom dock en hastig och kraftig avkylning. Den 21 maj förkunnade Dagens Industri på sin löpsedel att oljan på bara några dagar hade blivit 35 26 dyrare. En rubrik på första sidan klargjorde att räntan åter steg. Inne i tidningen talades det om en oroväckande snabb ökning av omsättningen i detaljhandeln och därmed av den privata konsumtionen. Industriförbundets just framlagda planenkät beskrevs som en kalldusch för optimister med dess besked att löneökningarna åter blir 8 20 samt att industrins investeringar och sysselsättning avtar. Samma dag offentliggjorde statistiska centralbyrån att inflationstakten steg på årsbasis i april i stället för att sjunka som man allmänt väntat. Slutligen hade de första tecknen börjat framträda på att vi gick mot en öppen konflikt på arbetsmarknaden. Denna snabba klimatförsämring i den svenska ekonomin berodde inte på någon motsvarande omsvängning utomlands. Fortfarande präglas den internationella utvecklingen av den omvända oljechocken i början av året, av fallet i dollarkursen, en sjunkande inflationstakt och en lägre räntenivå. Det var inte svårt för finansutskottet att bli enigt om bedömningen att dessa förändringar sammantagna skapar gynnsammare utsikter för tillväxt och världshandel. I detta internationella perspektiv och mot bakgrund av det myckna talet i Sverige om en ljusnande framtid är effekterna för den svenska ekonomin även i regeringens optimistiska bedömning anmärkningsvärt små. Trots att oljenotan minskar med 15 miljarder kronor, blir bytesöverskottet i år inte större än 3 miljarder. Nästa år väntas det försvinna helt. Oljeprisfallet borde ju i stället nu ha gett oss ett rejält överskott i bytesbalansen som vi kunde använda för att börja betala tillbaka på de utlandslån vi tog upp för att parera prischockerna under 1970-talet. Prognosen för den ekonomiska tillväxten justeras av regeringen upp med bara 4 promille, från 1,6 ei januari till nu 2 Z. Det ökningstalet är sämre än förra årets. Och vad värre är: en ytterligare nedgång förutses för 1987. Fortfarande väntas Sverige hamna i botten av den internationella tillväxtligan. Det framgår också av den reviderade finansplanen att Sverige, trots att talet om den tredje vägen fortsätter, i själva verket har slagiv in på en helt annan färdriktning. Det socialdemokratiska framgångsreceptet angavs sikta på en produktionsförbättring, baserad på ökningar av export och investeringar. Redan förra året bars tillväxten främst upp av den privata konsumtionen. Denna väntas även i år stiga med 2,7 Ze, vilket är betydligt mer än den totala ökningen av bruttonationalprodukten. Mycket tyder dessutom på att just konsumtionssiffran kommer att överträffas. Det sammanhänger med vad som fortsätter att vara den svaga punkten i regeringens prognosverksamhet, nämligen löneantagandet. Nu sägs det att lönestegringen kommer att bli i genomsnitt ca 6 26 1986. Men detta är inte ett försök till en realistisk bedömning av vad som kommer att ske. Regeringen nöjer sig med att ange de löneökningar som redan är avtalade. Den bortser ifrån att löneglidningen inom den enskilda sektorn erfarenhetsmässigt blir högre än vad de centrala avtalsparterna utgår ifrån. Än mer verklighetsfrämmande är att man grundar antagandet på att det skall slutas nollavtal inom den offentliga sektorn trots de stora spänningar som där finns och de häftiga löneyrkanden som sedan länge förts fram. Mycket talar i stället för att Industriförbundets prognos på ca 8 76 kommer att slå in. Därmed skulle inte tendensen till snabbare lönekostnadsstegring i Sverige än i viktiga konkurrentländer ha brutits. Det bestående inflationstrycket i den svenska ekonomin pekar i samma riktning. April månads kraftiga höjning av konsumentprisindex var en obehaglig överraskning. Den innebar att den tidigare nedgången i inflationstakten bröts och att årstakten nu ligger på 4,5 9c, vilket är mer än dubbelt så högt som i våra viktigare konkurrentländer. Finansministern fortsätter ändå att försöka bekämpa inflationen med övertalning och säger sig nu bedöma den till drygt 2 26 under loppet av 1986. Men redan efter årets fyra första månader har konsumentpriserna stigit med 1,6 2e. Inflationsklausulen i LO/SAF-avtalet — som ligger på det dubbla på helår; det saknas fortfarande två tertial — förefaller därmed vara i allvarlig fara. Det betyder i sin tur att man tvingas räkna med alltför stora kostnadsökningar även nästa år. Herr talman! Det förtjänar i detta sammanhang understrykas att Sveriges konkurrenskraft inte förstärks av lägre oljepriser och dollarkurs, eftersom motsvarande effekter förbättrar kostnadsläget även i våra konkurrentländer. Den svenska industrin förutses fortsätta att förlora marknadsandelar i år, och den högre löneoch prisstegringstakt vi nu avläser betyder att försämringen kommer att bestå även kommande år. Rensas konsumentprisindex från verkningarna av sänkta oljepriser, ligger inflationstakten i själva verket kvar på 6å7 20. Vi har ännu inte fått bukt med den underliggande prisstegring som vi själva förorsakar. Utvecklingen av den inhemska konsumtionen talar för att inflationstrycket i ekonomint.o.m. kan stiga ytterligare. Enligt regeringens egna långtidsbedömningar är just löneoch prisutvecklingen avgörande för vårt lands ekonomiska välbefinnande på längre sikt. De ljusa framtidsutsikter som getts stort utrymme i pressen baseras på mycket optimistiska antaganden i dessa avseenden. Löneökningarna förutses minska till 4 90 nästa år, för att därefter ligga på 3 20. Under sådana omständigheter skulle prisstegringen kunna sjunka till endast 1,5 20 i slutet av 1980-talet, vilket förutses vara bara hälften av genomsnittet i andra industriländer. Men det förefaller inte särskilt sannolikt att en sådan utveckling skulle kunna förverkligas med den ekonomiska politik regeringen för. Mot den bakgrunden måste man karakterisera som alltför optimistisk även den alternativa beräkning där löneökningarna blir 6 26 nästa år och inflationen ligger kvar runt 4 96 per år. Det är ett mått på de strukturella problemen i svensk ekonomi att så här förhållandevis gynnsamma siffror ändå betyder att tillväxten helt skulle upphöra, samtidigt som arbetslösheten beräknas växa — allt enligt finansdepartementets egna förutsägelser. Herr talman! Dessa i grunden dystra framtidsperspektiv är i själva verket den viktigaste förklaringen till att regeringen i väsentliga avseenden lagt om sin ekonomiska politik i riktning mot vad moderata samlingspartiet länge förespråkat. Den reviderade finansplanen ställer sig på samma sida som vi moderater gör i fördelningskonflikten mellan privat och offentlig konsumtion. Den starka betoningen av att näringslivet måste ha en god lönsamhet är också välkommen. Inte minst regeringens beskrivning i kompletteringspropositionen av sin ekonomisk-politiska strategi vittnar om att ett omtänkande har ägt rum. Uppräkningen av viktiga inslag är förvillande lik det moderata trepunktsprogrammet: sänkta offentliga utgifter, lägre skatter och avregleringar. Det heter att med en stram finanspolitik skall budgetunderskottet nedbringas ytterligare. Skattepolitiken skall utformas så att den underlättar låga löneavtal och stimulerar till arbete och sparande. Förenklingar utlovas i sådana regelsystem som hämmar näringslivets tillväxt. Särskilt anges att valutaregleringen skall liberaliseras. Jag skall gärna medge att jag är imponerad av regeringens snabba fotombyte vad beträffar just valutaregleringen. För bara några månader sedan kom valutakommitténs vänsterhälft fram till att endast smärre uppmjukningar i valutapolitiken var tillrådliga. Men nu säger finansministern att en betydande liberalisering av valutaregleringen skall kunna inledas redan i år. Jag hoppas verkligen att han kommer att kunna — och inte minst vilja — stå emot de utslag av vanetänkande och nejsägeri som redan framkommit inom de egna leden. Men regeringens ekonomiska politik vilar förstås på en socialistisk idébas. Omorienteringen blir därför till stor del bara verbal, medan det konkreta genomförandet präglas av betydelsefulla och beklagliga begränsningar. Inom valutapolitiken tar det sig uttryck i att man tar avstånd från en fullständig avreglering. En sådan förordas i den gemensamma borgerliga reservationen nr 5. Vidare är de borgerliga företrädarna i finansutskottet överens om att avvisa ett förlängt bemyndigande för regeringen att föreskriva betalningsvillkor vid kreditköp. Liksom tidigare vill vi moderater även upphäva bilkreditförordningen. Regeringen hindras vidare av sin socialistiska ideologi från att ta itu med den utvecklade världens hårdaste skattetryck och högsta marginalskatter. Man gör också halt inför en minskning av den ofantliga offentliga sektorn. Särskilt stark känns avsaknaden av åtgärder för att bryta upp de många offentliga monopol som hämmar valfriheten för såväl konsumenter som berörda yrkesutövare. I en gemensam reservation drar finansutskottets borgerliga ledamöter upp riktlinjer för den ekonomiska politik som våra partier tillsammans förordar. De tar främst sikte på att skapa förutsättningar för en snabbare ekonomisk tillväxt. Grundläggande är att vi förordar en stramare finanspolitik för att ge utrymme för lättnader i penningpolitiken. Det skulle i sin tur medge en lägre räntenivå, vilket skulle främja den investeringsökning som behövs för en långsiktigt stabil tillväxt. Sverige befinner sig nu i en smått paradoxal situation. Vi har haft ett stort valutainflöde men ändå närmast en stigande tendens för den korta marknadsräntan och en fortsatt stor räntemarginal i förhållande till utlandet. Den viktigaste förklaringen är den rädsla som riksbanken på goda grunder hyser för en överhettning av ekonomin, som då främst skulle härröra från den privata konsumtionen. Den nödvändiga åtstramningen borde enligt vår mening genomföras med finanspolitiska medel. Men liksom förra året vid den här tiden har regeringen nu låtit den möjligheten passera. Sedan riksdagen åtskilts i morgon kan en budgetpolitisk korrigering sättas in först i höst. Eftersom riksbanken klokt nog har gjort sig av med sina styrinstrument av icke marknadskonform natur, återstår då endast räntevapnet, som i dessa sammanhang måste anses vara tämligen trubbigt. Den budgetåtstramning vi efterlyser baseras inte på höjda skatter utan på sänkta statsutgifter. Den moderata reservationen om riktlinjer för budgetregleringen förordar så stora utgiftsminskningar att de också ger utrymme för betydande skattesänkningar. Framför allt är det angeläget att sänka sådana skatter som träffar produktionen, dvs. skatter på arbete, företagande och sparande. I enlighet med vad jag förut nämnt om det moderata trepunktsprogrammet förordar vi också avregleringar, som verkar stimulerande på ekonomins utbudssida. Ett område som präglas av stelhet och låsningar är onekligen lönemarknaden. Öppen strid bröt i år först ut inom den offentliga sektorn. Den bakomliggande orsaken är de spänningar som byggts upp på olika sätt, bl.a. genom upplösningen av förra årets statstjänstemannakonflikt och de betydande löneöverhäng som då uppstod. Regeringens hantering av årets avtalsrörelse är ännu ett vittnesbörd om att politiker är osmidiga som arbetsgivare. Naturligtvis är det med hänsyn till landets konkurrenskraft angeläget att lönestegringen hålls tillbaka. Det är således inte ambitionen jag kritiserar men väl metoden. Innovationen att möta en strejk på det kommunala området med varsel om storlockout inom den statliga avtalssektorn ligger bakom mycket av den aktuella löneröran. Åtgärden var utmanande mot lärarna, som saknade möjligheter att genom egna åtgärder, t.ex. att teckna på ett avtalsförslag, få slut på konflikten. Den var likaledes utmanande mot eleverna, som med fog kan fråga sig varför de i stort sett årligen skall drabbas av störningar i skolarbetet mot slutet av läsåret. Det är inte att undra på att reaktionerna kom att kännetecknas av en blandning av desperation och ursinne. Plus — om jag får göra det utbildningspolitiska tillägget — ett påfallande starkt stöd för den gamla moderata ståndpunkten att betyg behövs i skolan. Nu blev varslet om lärarlockout bara ett skrämskott. Utan att ha uppnått annat än kaos inför skolårets slut slog de offentliga arbetsgivarna till reträtt. Situationen påminner mycket om vad som hände 1971, när den socialdemokratiska regeringen blev så förskräckt över sitt eget lockoutvarsel mot landets officerare att den drev igenom en tvångslag till skydd mot sig själv. Det är nu bara att konstatera att den nye löneministern har misslyckats i sin strävan att denna gång få till stånd ett samordnat och konsekvent uppträdande från den offentliga arbetsgivarsidan. Men bakom konflikten på det offentliga området ligger inte bara ett okänsligt agerande från arbetsgivarsidan. Även de grundläggande förutsättningarna har fördärvats genom politiska beslut. Läkarnas krav på en förbättring med en krona i timmen ter sig ju högst resonabelt. Att det ändå är omöjligt att uppfylla lönevägen beror på det hårda skattetrycket och de höga marginalskatterna. Lönelyft som inte ger mycket mer än oförändrad köpkraft blir på grund av de stora skattekilarna mycket dyrbara för arbetsgivaren. Till detta kommer att de som nu gått ut i konflikt i princip bara har en arbetsgivare. Efter Dagmarbeslutet saknar numera även läkarna möjlighet att bjuda ut sina tjänster på annat sätt än via den offentliga sektorn. Över huvud taget kan de som är yrkesverksamma inom vård, barnomsorg och utbildning i dag i praktiken inte byta arbetsgivare eller starta eget, om de är missnöjda med lönen eller arbetsvillkoren. För dem återstår bara metoden att strejka. Det inträffade ger ytterligare ett argument till stöd för det moderata kravet att möjligheter skall öppnas för enskilda alternativ inom de områden som nu är belagda med offentliga monopol. Men avtalsoron berör som bekant inte bara det offentliga området. Det mödosamt hoptråcklade LO/SAF-avtalet har inte hållit vad det lovade. Sammanbrottet i förhandlingarna mellan Metall och Verkstadsföreningen bekräftar att den traditionella modellen med centrala avtalsuppgörelser inte klarar kraven från dagens verklighet. De snabbt skiftande förhållandena i nutidens arbetsliv gör det angeläget att inom samtliga avtalsområden decentralisera förhandlingsverksamheten till förbundsnivå och även längre ner till enskilda företag och myndigheter. Därmed skulle man få en mer flexibel lönesättning, som ger en bättre anpassning till skillnader i prestation men också till de skilda förhållanden under vilka olika verksamheter arbetar. Årets öppna arbetskonflikt kommer säkert att efter vanligheten framkalla krav på begränsningar i rätten till stridsmedel och på ökat skydd mot samhällsfarliga konflikter. Lika säkert kommer inget konkret att ske i dessa avseenden. Förhållandena mellan arbetsmarknadens parter lämpar sig sällsynt illa för detaljreglering genom lagstiftning. Vi moderater slår vakt om den fria förhandlingsrätten. Men för att den skall kunna tillämpas smidigt krävs det att vi politiker skapar gynnsamma förutsättningar, framför allt genom att föra en ekonomisk politik som leder till god ekonomisk tillväxt och genom att genomföra skattelättnader som medger reallöneförbättringar utan skyhöga bruttolönehöjningar. Därutöver finns det skäl att överväga om man på politisk väg skall stimulera förändringar i lönebildningsprocessen som ger en smidigare anpassning till ändringar i de ekonomiska villkoren för olika arbetsgivare. I Storbritannien förs det just nu en intressant diskussion om de fördelar som finns med att en väsentlig del av arbetsersättningen utgår som kontant vinstdelning. Jag har, herr talman, uppehållit mig tämligen utförligt vid lönebildningens problem, inte bara därför att frågan är aktuell, utan också därför att regeringen onekligen har rätt i att den är av avgörande betydelse för möjligheterna att få Sverige på rätt kurs igen. Den senaste tidens händelser har med all önskvärd tydlighet visat att en socialdemokratisk regering inte är någon garanti för a pända relationer på arbetsmarknaden. Att avtalsrörelsen år efter år kör fast beror på att det hårda skattetrycket och den snabba prisstegringen driver upp lönekraven. Årets lönerörelse visar än en gång att det behövs en borgerlig politik för att det skall skapas förutsättningar för köpkraftsförbättringar inom ramen för måttfulla lönehöjningar. Det krävs väsentligt lägre marginalskatter och inflationsbekämpande åtgärder som inte bara består av ord för att de nominella löneyrkandena skall rymmas inom det samhällsekonomiska utrymmet. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1,4,5,7, 8 och 10 till finansutskottets betänkande 30.

Herr talman! När vi i dag inför avslutningen av riksmötet 1985/86 på traditionellt sätt debatterar den ekonomiska politiken sker det mot en ljusare bakgrund än vad vi räknade med vid årets början. De kraftigt sjunkande oljepriserna har tillsammans med en lägre dollarkurs och ett lägre ränteläge haft en gynnsam effekt på världsekonomin och världshandeln. Också för Sveriges del får denna utveckling — i varje fall på kort sikt — avgjort positiva verkningar. Kostnaderna för oljeimporten har hittills i år halverats jämfört med förra året. Följden härav blir att bruttonationalprodukten kommer att öka något mer än tidigare antogs, inflationen kommer att bli lägre, handelsoch bytesbalansen kommer att få ett bättre saldo och budgetunderskottet sjunker i rask takt, framför allt därför att svenska statens räntekostnader på utlandsskulden blir lägre. Ien sådan situation kan man naturligtvis ställa sig frågan: Är då inte allt väl beställt med vår ekonomi, och borde inte oppositionen lägga ner sin talan mot regeringens ekonomiska politik eller i varje fall tona ner sin kritik? Jag anser att den ekonomiska politik som folkpartiet förordar i dag och som folkpartiet med betydande konsekvens har förordat under de senaste åren väl tål att upprepas i dagens debatt. Låt vara att det innebär mindre av kritik mot regeringen, eftersom skillnaderna mellan den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik och vår ekonomiska politik är mindre påfallande nu än för fyra eller för åtta år sedan. Detta är i sin tur givetvis en följd av att socialdemokraternas ekonomiska politik förskjutits i liberal riktning och dessutom påverkats av den yttre verkligheten, en verklighet som socialdemokraterna i hög grad bortsåg ifrån under oppositionsåren 1976 1982, vilket tog sig uttryck i en då orealistisk budgetpolitik och i allehanda förflugna idéer. Det räcker att här påminna om socialdemokraternas förslag från 1970-talet om en s.k. strukturfond, som i ett svep skulle lösa alla våra ekonomiska problem. Folkpartiets ekonomiska politik utgår från att Sverige är ett land där välståndet måste bygga på en högt utvecklad industri och med stort beroende av utrikeshandeln. Hälften av vår industriproduktion säljs till utlandet, och på hemmamarknaden får de svenska företagen leva i hård och öppen konkurrens med importerade varor. Om vårt lands gynnsamma utveckling skall kunna fortsätta, måste det svenska näringslivets internationella konkurrensförmåga alltfort vara god. Det kräver en hög teknisk kvalitet på produkterna, en betydande produktanpassningsförmåga, ett stort exportkunnande och en god leveranssäkerhet. Många svenska företag har också visat sig ha en betydande anpassningsförmåga och marknadskännedom, och dessa företags exportframgångar, inte minst under de tre senaste åren, är självfallet en stor glädjekälla. Av avgörande betydelse för om vår internationella konkurrensförmåga skall kunna hållas uppe och våra exportframgångar kunna fortsätta är dock kostnadsutvecklingen i näringslivet. Här talar erfarenheterna från 1970-talet sitt tydliga språk. Då lät vi vårt kostnadsläge rusa i höjden långt mer än andra länder. Och resultatet vet vi: högre relativpriser, försämrad konkurrensförmåga, förlorade marknadsandelar för vår export samt stora underskott i handelsbalansen och i våra samlade affärer med utlandet. Det ledde i sin tur till utslagning av industrier, till ökad arbetslöshet och till behov av statliga subventioner till enskilda företag. Lärdomen från 1970-talet är att det finns ett entydigt samband mellan kostnadsutveckling och inflation å ena sidan och välstånd och sysselsättning å den andra sidan. Ett litet utrikeshandelsberoende land som Sverige kan aldrig ”laga ihop” en egen inflation och lägga den ovanpå världsinflationen utan att det får negativa verkningar på konkurrensförmågan och näringslivets möjligheter att överleva. Om vi skall kunna hålla arbetslösheten nere, måste därför den svenska industrins kostnadsutveckling anpassas till kostnadsutvecklingen i våra konkurrentländer. Under åren efter 1982 har inflationen i Sverige stadigt legat högre än i våra konkurrentländer, och det lär dess värre bli fallet också i år, 1986. Finansutskottet konstaterar lakoniskt att Sveriges marknadsandelar för bearbetade varor kommer att minska under 1986 och att kostnadsutvecklingen alltjämt inger oro, bl.a. när det gäller utvecklingen av bytesbalansen. Jag vill gärna ge utskottsmajoriteten ett erkännande för den realistiska beskrivning av det ekonomiska läget som präglar det inledande avsnittet i utskottsbetänkandet. Där påpekas bl.a. att en ökning av konsumtionen riskerar att tränga tillbaka de nödvändiga investeringarna och att det nu är ofrånkomligt att prisoch löneökningstakten varaktigt pressas ned till, eller helst under, vad som gäller i våra konkurrentländer.

Dessa tänkvärda ord kan relateras till Industriförbundets nyligen publicerade planenkät. Mot bakgrund av en beräknad lönekostnadsökning på 7,5-8 Io förutses arbetskraftskostnaden per producerad enhet komma att öka med 4,5 22 under 1986, vilket medför att kostnadsökningen i Sverige ånyo blir högre än i jämförbara länder. I planenkäten förutses vidare en minskning av de totala industriinvesteringarna med 1-3 96 och en minskning — Prot. 1985/86:163 av sysselsättningen inom industrin med 5 000 personer. När det gäller 5 juni 1986 beräkningen i planenkäten utgår man från att det centrala avtalet mellan SAF och LO gäller. Och skulle man på arbetsmarknaden avtala om större löneökningar, blir utfallet i fråga om konkurrensförmåga, produktionsökning, investeringar och sysselsättning givetvis i motsvarande mån sämre. Herr talman! Redan den utveckling som förutses i planenkäten visar att regeringens strävanden att hålla nere inflationen och kostnadsökningarna ingalunda har varit odelat framgångsrika. Vi har alltjämt ett gap mellan den svenska och den internationella inflationstakten, och sammantaget har detta gap sedan 1982 uppgått till ca 15 96, vilket alltså är den extra belastning på konkurrensförmågan som de svenska företagen har måst bära. Inflationsbekämpandet i form av bl.a. en stram finanspolitik måste därför ges fortsatt hög prioritet. Därutöver krävs ett antal andra åtgärder för att höja tillväxttakten i svensk ekonomi till en nivå som motsvarar genomsnittet inom OECD. Det är i detta avseende som den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik, enligt min mening, har sina största brister. Tillväxten i industriländerna kan i år väntas nå upp till 3,5 Ze, att jämföra med 2 I för Sveriges del. I Förenta Staterna har tillväxtprognosen nyligen justerats upp till 3,5 96, och även våra nordiska grannländer kan uppvisa en högre tillväxttakt än Sverige, även om en viss avmattning har skett där. Vi kan i dag konstatera att mycket litet har gjorts och mycket litet avses bli gjort för att höja tillväxtnivån i Sverige till i takt med industriländerna. Den s.k. tredje vägens politik har i detta avseende inneburit och innebär alltjämt helt enkelt att man sitter med armarna i kors och hoppas på draghjälp från utlandet och på de svenska exportföretagens anpassningsförmåga. Denna strategi kan ytligt sett synas framgångsrik, men den medför att det svenska näringslivet kan komma att stå svagare vid en kommande konjunkturavmattning på grund av sämre konkurrensförmåga och genom att tekniskt och industriellt förnyelsearbete inte stimulerats i tillräcklig omfattning. I den gemensamma reservationen 1 i finansutskottet skisseras ett program för ökad tillväxt som ansluter till det av mig här återgivna synsättet på den ekonomiska politiken, som kännetecknat folkpartiets politik sedan 1976. Av stor betydelse i detta program är de krav på borttagande av olika regleringar och offentliga monopol som anges på s. 60-61 i reservationen. Även om regeringen nu säger sig vilja inleda viss avreglering av bl.a. valutaregleringen, vilket är förtjänstfullt, måste vi konstatera att näringslivet skulle utvecklas mera positivt om avregleringarna fick större omfattning. Vi avvisar därför också regeringens förslag om fortsatt bemyndigande att reglera betalningsvillkoren vid köp på kredit, vilket framgår av reservation 6. Det sagda gäller givetivs även löntagarfonderna. Om dessa avskaffades och ersattes av ett attraktivt system för frivilligt sparande i aktier skulle det få positiv effekt på tillväxt och investeringar. Också skattepolitiken har sin betydelse för tillväxten. Jag noterade att Kjell-Olof Feldt här i riksdagen i måndags uttalade tvivel inför tanken att sänkta marginalskatter skulle vara tillväxtbefrämjande. Jag har motsatt uppfattning. Enligt min mening bidrar de höga marginalskatterna till för små arbetsinsatser och till otillräcklig rörlighet på arbetsmarknaden. Också i höga 11 lönelägen är det rimligt att sänka marginalskatterna, dels för att stimulera till ökade arbetsinsatser, dels för att möjliggöra förnuftiga löneavtal. Den nu aktuella konflikten på den kommunala arbetsmarknaden illustrerar hur svårt det är att ge reallöneökningar till de högre inkomsttagarna på grund av de höga marginalskatterna. Det vore rimligt att sätta en högsta marginalskatt till 50 20 för de allra flesta inkomsttagarna och i varje fall aldrig ta ut mer än 60 20 i marginalskatt. Herr talman! En annan förutsättning för ökad tillväxt inom industrisektorn är bevarad frihandel. Få länder är så beroende av sin utrikeshandel som Sverige. Den svenska exportindustrin måste ha fri tillgång till utlandsmarknaderna. Vi måste därför fortsätta att försvara frihandeln så att inga hinder reses för den svenska exporten, lika litet som vi själva bör införa begränsningar gentemot utlandet. Jag hoppas att socialdemokraterna nu definitivt har övergivit tanken på importdepositioner, globalkontingenter och andra sådana ensidiga svenska handelshinder. Jag tror också att tiden nu är mogen för att utöka frihandeln till nya produkter och nya tjänster. Det är också ett allmänt intresse att även handeln med livsmedel kan ingå i det internationella frihandelssystemet. Handeln med u-länderna, som tidigare bidragit till tillväxten i världsekonomin, har under senare år stagnerat. Sverige kan vända denna utveckling, dels genom att verka för att u-länderna får delta i det internationella samarbetet på handelns område på lika villkor, dels genom rättvisare betalningsvillkor för handeln mellan i-länder och u-länder, dels genom att vi själva avstår från importkvoter och andra handelshinder mot lågprisimporten från u-länderna. Om vi stimulerar handeln med u-länderna och tillväxten i u-länderna kan u-länderna komma att bli viktiga marknader i framtiden för den högt specialiserade svenska exportindustrin. Herr talman! Eftersom jag haft förmånen att delta i flertalet av finansdebatterna under de senaste tio åren, tänkte jag tillåta mig några allmänna synpunkter på den ekonomiska politiken och den ekonomiska utvecklingen under dessa tio år. Påfallande är hur utvecklingen ofta valt helt oförutsedda banor. Det gäller både oljekriserna på 1970-talet och början av 1980-talet, som ju drabbade Sverige hårt på grund av vårt stora oljeberoende, och de omvända oljekriserna i dag. Oljan upplevdes länge som en billig nyttighet. Efter en smärtsam omställning vande vi oss vid att betrakta den dyra oljan som det stora hotet mot vårt välstånd, och karikatyrtecknarna såg ”oljeschejkerna” som symboler för oändlig rikedom.

Den banala slutsaten av detta är behovet av försiktighet i bedömningarna, av beredskap för oväntade och oförutsedda händelser och av skepsis mot de tvärsäkra politikerna och deras patentlösningar. Var och en av oss har säkert något att tillföra den ekonomiska politiken, men ingen av oss kan göra anspråk på att sitta inne med den hela och slutliga lösningen. Behovet av att eftersträva realistiska lösningar och av att undvika låsningar Prot. 1985/86:163 till ogenomförbara alternativ kan väl belysas av vad som har hänt under de 5 juni 1986 senaste tio åren. Socialdemokraternas budgetpolitik under oppositionsåren på 1970-talet är ett ganska avskräckande exempel i det här perspektivet. Kjell-Olof Feldt har i den ofta citerade boken Samtal med Feldt gjort avbön från den politiken med en nästan klassisk formulering.

man inte kan skapa tillväxt genom ofinansierade skattesänkningar. När det gäller budgetpolitiken skulle jag vilja återknyta till en debatt som Kjell-Olof Feldt och jag hade i december 1977. Den debatten handlade om riskerna med en framtida ökning av budgetunderskottet, och den hotfulla siffran 25 miljarder kronor nämndes då som en tänkbar nivå. Den varning som finansutskottet ufärdade för nio år sedan — då var det många som tyckte att vi var ute i ogjort väder — gällde riskerna för en snabb ökning av vissa statsutgifter på grund av automatiken. Resonemanget innefattade också pensioner och sjukersättning. Däremot ifrågasatte vi inte de kostsamma insatser som krävdes för att bekämpa arbetslösheten och skapa industriell förnyelse. En del av det ökade budgetunderskottet de följande åren berodde självfallet på att konjunkturnedgången gjorde stora statliga insatser nödvändiga — även om väl någon enstaka av dessa insatser i eftervärldens backspegel kan synas onödig. Herr talman! Det stora bekymret för budgetpolitiken var inte dessa kostnader för att klara sysselsättningen utan det var de automatiska utgiftsökningarna, som successivt och nästan obönhörligt drev budgetunderskottet i höjden. Det var egentligen först 1980 som ett systematiskt och medvetet besparingsarbete kom i gång på den statliga sidan, och det möttes ju till en början av intensivt motstånd från socialdemokraternas sida. Den socialdemokratiska oppositionen mobiliserade allt motstånd som fanns att uppbringa mot de olika besparingsförslagen. Det är klart att den opinionen spelade roll som bromskloss för det nödvändiga besparingsarbetet, och för detta har socialdemokraterna ett stort ansvar.

Det här är ju förslag som fanns med redan i våra förkättrade besparingspropositioner, som då avvisades av socialdemokraterna med uppskruvade formuleringar om att det rörde sig om avrustning och brandskattning osv. Det förtjänar att framhållas att budgetunderskottet alltså hade kunnat reduceras tidigare om inte socialdemokraterna hade avbrutit det målmedvetna besparingsarbetet vid sin valseger 1982. Nu har arbetet på att minska budgetunderskottet därefter underlättats av att staten har fått ökade skatteintäkter, beroende på dels ökad lönesumma, dels höjda skattesatser. De många skattehöjningarna har som nämnts bidragit till att dagens tillväxtnivå i Sverige är låg och för övrigt väntas bli låg också nästa år. Finansministern är förmodligen ganska ensam i sin uppfattning om att skattehöjningar skapar tillväxt. Till utvecklingen av budgetsaldot har också bidragit det faktum att ett antal utgiftsslag flyttats ut ur statsbudgeten, t.ex. bostadslånen. Det är bra att budgetunderskottet nu sjunker rejält, men det kunde ha skett tidigare, och det är endast till en mindre del orsakat av direkta utgiftsneddragningar. Herr talman! I de budgetalternativ som nu föreligger redovisar folkpartiet ett alternativ som är ca 4 miljarder kronor bättre än utskottsmajoritetens; underskottet skulle nästa budgetår med vårt alternativ stanna kring 40 miljarder kronor. Vi upprepar flera av oss tidigare föreslagna besparingar. Några av förslagen behöver inte upprepas därför att regeringen har anammat dem. Kanske kommer vi i framtiden att få se hur ytterligare några av besparingsförslagen dyker upp som poster i regeringens budgetproposition. Nödvändigheten av en stram finanspolitik kvarstår således. En stram finanspolitik kan lämna viktiga bidrag till inflationsbekämpningen och därmed främja en ökad tillväxt. Stora utgiftsökningar och stora ofinansierade skattesänkningar måste därför avvisas. Herr talman! Det har väl på ömse sidor under dessa tio år funnits inslag som har varit till bara för debattens egen skull. Men jag tror att finansdebatterna samtidigt har belyst de verkliga skiljelinjer som finns mellan partierna och som ju väljarna har rätt att bli informerade om för att väljarna därefter skall kunna göra ett rationellt val mellan partierna. Till frågan om de verkliga och inbillade skiljelinjerna hör diskussionen om planhushållningen. Klas Eklund, som är aktiv socialdemokrat, har i den nyutkomna boken Den svenska politikens rötter beskrivit socialdemokratins gradvisa flykt bort från planeringsoch regleringsideologin med följande formulering: ”De mera långtgående planeringsidéerna från efterkrigsprogrammet kom ganska snart att sjunka undan. Planhushållningen visade sig helt enkelt onödig: tillväxten och sysselsättningen behövde inte planeras fram.” Det är en utmärkt formulering och en utmärkt plädering för marknadsekonomins förträfflighet. Befriade från planhushållningens bojor kunde marknadskrafterna ge sitt oöverträffade bidrag till ökad sysselsättning och fler arbetstillfällen. Mot denna bakgrund hoppas jag att socialdemokraterna låter planhushållningsidéerna stanna kvar på bokhyllorna i partibiblioteket och att de låser in mera konkreta planhushållningsförslag om prisreglering och etableringskontroll och vad det nu kan vara för någonting i partitaktikens skräpkammare. Det skulle alla tjäna på! Låt mig avsluta med att återgå till den ekonomiska debatten i december 1977, där jag strök under värdet av att vi i riksdagen kan nå enighet om en beskrivning av det faktiska samhällsekonomiska läget. Det skulle kunna lägga grunden för enighet också om de åtgärder som kommer att bli nödvändiga. Den ekonomiska politiken skulle enligt min mening bli bättre om man var mera beredd att lyssna på andras åsikter, i varje fall i högre grad än vad jag tycker att den socialdemokratiska majoriteten i finansutskottet under senare tid har gjort. Det är min övertygelse att folkpartiet även i framtiden kommer att lämna konstruktiva bidrag till en politik för välfärd och utveckling i vårt land. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som jag har anslutit mig till i finansutskottet.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till Björn Molins anförande här i dag, och jag har gjort det med ett alldeles speciellt intresse eftersom vi är medvetna om att Björn Molin lämnar riksdagen. Jag kan i allt väsentligt instämma i den återblick på de senaste tio åren som han gav i den retrospektiva delen av anförandet. Den var mycket intressant och en sammanfattning som jag tror att många av oss kan skriva under på. Björn Molin säger att när eftervärlden tittar i backspegeln på den här tioårsperioden kan det konstateras att mycket hade kunnat vara annorlunda. Vi är alla pinsamt medvetna om detta. De satsningar som gjordes i mitten på 1970-talet för att rädda sysselsättningen kan naturligtvis innefattas i det omdömet, och jag skulle t.o.m. kunna gå ett steg längre än Björn Molin och säga att den satsning som den dåvarande regeringen gjorde på varvsindustrin var givetvis, sedd just mot bakgrund av vad vi nu vet, i stor utsträckning en felsatsning. Men den tillkom i enighet för att vi ville försöka klara sysselsättningsproblemen. Jag skulle också vilja tacka Björn Molin för angenäma debatter i finansutskott och kammare under de gångna åren. Jag hoppas att slottet i Halmstad skall skänka trivsel och inspiration. Herr talman! I idrottsvärlden brukar man säga att en bra spelare skall ha tur. Men utan tvivel gäller att också dåliga spelare kan ha tur. Det är vad man på tidningarnas sportsidor brukar kalla enstaka sensationella vinster. Den nuvarande blå-gula regeringen har inte gjort vad den borde enligt min uppfattning för att komma till rätta med grundläggande problem i svensk ekonomi. Men tack vare att utanförstående faktorer som det internationella oljepriset, OPEC-kartellens kollaps, dollarkursens nedgång och världskonjunkturen i allmänhet varit gynnsamma pekar ändå många kurvor åt rätt håll. Vi har en bristfällig regeringspolitik men en tursam internationell bild för svensk ekonomi. Den obalans vi har rymmer emellertid många bekymmer — för oppositionen lika väl som för regeringen, eftersom de innebär starka restriktioner för den politik man vill föra. Vi i centerpartiet höjde ett varnande finger redan i januari, när vi påpekade att regeringen inte presenterade någon egen politik i egentlig mening utan byggde hela sin strategi för detta år på att parterna på avtalsmarknaden skulle klara av vad regeringen själv inte ville ge sig i kast med. Detta samtidigt som det inte fanns några förslag från regeringen på det stadiet på skattepolitikens område, när det gällde fördelningsoch regionalpolitiken etc. Det går inte att rulla problemen framför sig. Det har om inte annat Björn Molins tioårsåterblick påmint om. Har Sverige högre inflationstakt, dvs. ett högre kostnadsläge, än omvärlden, tappar vi ofelbart marknadsandelar, och med tanke på vårt starka internationella beroende är det förändringar som är allvarliga. Då kan vi inte hålla sysselsättningen uppe. Då går det inte heller att prova nya överbryggningsprojekt. Vi får också erfara effekter på ekonomin i form av exempelvis högre ränta än omvärlden, vilket i sin tur hämmar investeringar och framtidssatsningar i vårt näringsliv. Det är betecknande för situationen att oljeprisfallet har haft en mycket stor betydelse för vår ekonomi. Utan oljeprisfallet skulle Sverige i år ha ett underskott i bytesbalansen på ca 10 miljarder kronor enligt de prognoser som finns. Den strategiska frågan i svensk ekonomi är dock framför allt tillväxtens användning. Uppgången i BP i fjol var till 75 90 betingad av den privata och offentliga konsumtionen. Prognosen för i år säger att hela 80 20 av BP-ökningen blir konsumtionsbetingad. Till bilden hör också att de ca 3 Ze med vilka den privata konsumtionen nu väntas öka i år sannolikt är en försiktig prognos. Vilket det reella utfallet av avtalsrörelserna blir denna vår är det för tidigt att uttala sig om, men de överraskande stora motsättningarna mellan parterna kan sannolikt komma att betyda att arbetsfreden i år blir dyrare för folkhushållet än beräknat. Regeringens hantering av avtalsrörelsen i fjol var valhänt och vi kritiserade den då. Såvitt vi nu kan se har den hantering som då skedde skapat onödiga problem även för den avtalsrörelse vi nu befinner oss i. Jag har tidigare här i kammaren haft en debatt med finansministern om lönebildningen och systemet för lönebildning, och den diskussionen visade — för mig i varje fall — att finansministern inte på ett övertygande sätt kunde bevisa att det lönebildningssystem som regeringen försöker använda sig av skulle vara det optimala. Erfarenheten visar också i de yttersta av dessa dagar att lönebildningssystemet måste sättas under debatt. Vi måste här i landet få ett mera rationellt och marknadsorienterat lönebildningssystem. Bristerna i vår lönebildning är alltså i hög grad oroande, dels för vår internationalla konkurrenskraft, dels och långsiktigt därför att de kan innebära en fortsatt okontrollerbar expansion av konsumtionssidan i vår samhällsekonomi. Långtidsutredningen, som förutsatte en kraftig uppgång av bruttoinvesteringarna, framför allt i industrin, med över 22 Jo, kommer inte att få sin prognos infriad. Prognosen nu säger 5 Ze, och den siffran framstår som en bekräftelse på ett allvarligt misslyckande i den ekonomiska politiken. Huvudstrategin i den s.k. tredje vägens ekonomiska politik håller av allt att döma inte måttet. Vad är då orsaken till att, i en tid när många faktorer spelar svensk ekonomi i händerna, regeringen misslyckats med att komma till rätta med de grundläggande och strukturella problemen i ekonomin? Som centern ser det, är det framför allt tre avgörande fel som regeringen har gjort i sin Prot. 1985/86:163 ekonomiska politik. Sjuni 1986 Det är för det första den ensidiga, för att inte säga aningslösa, satsningen på tillväxt till varje pris. Den strategi som låg bakom den stora devalveringen i oktober 1982 skulle medvetet och i ett slag sänka reallönerna och höja vinstnivån i svensk industri och återställa dess internationella konkurrenskraft. Så skedde, men dels blev medicinen för stark — devalveringen var onödigt stor med hänsyn till marknadsutvecklingen —, dels fullföljdes inte tanken genom finanspolitiska åtgärder med tillräcklig handlingskraft.

För det andra har regeringen försummat sparandet i samhället, främst då naturligtvis det privata. Det privata sparandet har radikalt minskat. Vi har för närvarande en rekordlåg sparbenägenhet här i landet. Det privata sparandet har fått spela en alltför undanskymd och diskriminerad roll den svenska ekonomin. I dagens tidningar berättas det om att andelen privata ägare på svensk aktiemarknad starkt har minskat. Det är institutionerna och de stora företagen som har marscherat fram som de stora ägarna, vilket ju ur centerns synpunkt är oacceptabelt, eftersom vi eftersträvar ett decentraliserat ägande och inflytande i samhället. Det eftersatta sparandet i den offentliga sektorn har alltså inte kompenserats av ett ökat privat sparande. Följden är en hög realränta, och när regeringen nu på allvar diskuterar införande av en realränteskatt, är det närmast en bekräftelse på det allvarliga misslyckande man står inför med den här delen av sin politik. Jag vill betona, eftersom besked ibland har efterlysts, att centern för sin del avvisar tanken på realränteskatt. Vi gör det med skärpa, därför att en realränteskatt på sitt sätt legitimerar en räntenivå som i sig själv är det främsta hotet mot de investeringar som för framtiden skall ge landet en sund ekonomisk utveckling. Centern har för sin del anvisat de alternativa vägarna när det gäller sparandet. Förutom i vårt budgetalternativ har vi gjort det också när det gäller det privata sparandet, där vi lägger stor vikt vid ett nytt system, som skulle premiera det privata nettosparandet, oavsett sparform, genom s.k. privata investeringskonton. Den allvarligaste omständigheten i sammanhang med att regeringen misslyckas med sin ekonomiska politik är emellertid bristen på prioritering av tillväxtens användning. Det är ett betecknande och karakteristiskt inslag i den socialdemokratiska politiken under senare år. Från centerns sida hävdar vi att resurserna måste brukas bättre. Man kan säga att när det gäller energipolitiken har kärnkraftsolyckan i Tjernobyl understrukit nödvändigheten av att snabbt ställa om energisystemet i landet för hushållning och utnyttjande av förnyelsebara energikällor. Våra investeringar på energiområdet har nämligen gjort oss sårbara, tekniskt men också 17 samhällsekonomiskt. Perspektivlösheten i regeringens ekonomiska politik när det gäller tillväxtens användning har alltså kommit till väldigt klart uttryck i energipolitiken, där man hittills föredragit att ligga mycket lågt i debatten. Den tilltagande regionala obalansen är ett annat symtom på denna politik. Koncentrationsutvecklingen i samhället är det främsta hotet mot välfärden i vid mening i såväl storstadsregioner som i glesbygd. Utan att i detta sammanhang beröra de sociala och kulturella aspekterna av denna utveckling skall jag nöja mig med att konstatera att samhällsekonomiskt har denna koncentration inneburit en utveckling mot ökad sårbarhet i vårt samhälle, en kapitalförstöring i avfolkningsregionerna, som motsvaras av ökade investeringsanspråk i koncentrationsorterna. Där finns också direkta överhettningssymtom, som försvårar stabiliseringspolitiken och motverkar övergripande mål för den ekonomiska politiken. De åtgärder som hittills aviserats av regeringen för att åstadkomma en regional utjämning i den ekonomiska aktiviteten har varit obetydliga. Det mest markanta är måhända industriministerns avisering av en särskild skatt på arbetskraften i Storstockholm. Om de nuvarande koncentrationstendenserna skall hejdas behövs emellertid medvetna och långsiktiga åtgärder. Regeringen saknar dock uppenbart en helhetssyn och den handlingskraft som erfordras när det gäller att bedriva en aktiv regionalpolitik. Fortfarande står som monument över denna principlösa regionalpolitik uppgörelserna om industrietableringarna i Uddevalla och Malmö med ett betydande subventionsinslag i miljonklassen per arbetstillfälle. Samtidigt har jordbruksministern nyligen stått här i kammaren och anklagat oppositionen för att den i sina jordbrukspolitiska förslag har velat behålla stödet till det norrländska skogsbruket på realt samma nivå som tidigare, alltså till en kostnad som motsvarar 40-50 subventionerade jobb i de nya bilfabrikerna. Alla tycks vara medvetna om att det inte är tillräckligt för att upprätthålla nuvarande produktionsvolym i glesbygden, och att redan detta beslut kommer att få negativa konsekvenser för möjligheten att upprätthålla bebyggelse och sysselsättning för tusentals människor it.ex. det norrländska inlandet. Min slutsats är att det inte finns några proportioner och ingen konsekvens i regeringens regionalpolitik. Tyvärr har inte finansdepartementet i någon avgörande mån bidragit till att skapa klarare linjer om regeringens intentioner i detta avseende. Med dessa starka regionala balansproblem är det självfallet svårt att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Spännvidden i ekonomisk aktivitet i landet mellan skilda landsdelar är alltför stor för att stabiliseringspolitiken skall kunna bli effektiv. I princip är det samma förhållande som råder inom fördelningspolitiken. Regeringen har med sin ”tredje vägens politik” bidragit till en snabbare förmögenhetsomflyttning i vårt land än någon annan regering i modern tid. Om man på detta sätt försummar fördelningspolitiken, bygger man upp hos stora och växande folkgrupper kompensationsanspråk som till sist är ofrånkomliga och som på sitt sätt också urholkar och eroderar grunden för stabiliseringspolitiken. Nu skall jag ge finansministern ett erkännande att regeringen dess bättre svängt. Man har lärt sig en del under resans gång och t.ex. accepterat centerns förslag om en höjning av det kommunala grundavdraget, som är en Prot. 1985/86:163 viktig fördelningspolitisk insats på skatteområdet. Skattepolitiken spelar Sjuni 1986 över huvud taget naturligtvis en nyckelroll i fördelningspolitiken. Jag skulle kunna sammanfatta centerns ståndpunkt i skattepolitiken på följande sätt: För det första: Sänk skatten — lika för alla. Det kan ske genom en fortsatt höjning av det kommunala grundavdraget. För det andra: Eftersträva likvärdiga skatter i landets olika kommuner. Den kommunala skatteutjämningen skall byggas ut efter rättvisa principer. För det tredje: Den statliga skatteskalan skall inflationsskyddas. Smyghöjning av skatten skall inte få ske. För det fjärde: Stimulera en extra ansträngning i arbetslivet. Marginalskatterna och marginaleffekterna skall sänkas ytterligare. För det femte: Minska beskattningen av arbete. Öka skatten på ändliga naturresurser. För det sjätte: Rättvisa skatteregler mellan olika befolkningsgrupper utan diskriminering av pensionärer, småföretagare och människor med långa arbetsresor. Det är några centrala punkter i vår skattepolitik. Den centrala roll investeringarna spelar för vår framtida konkurrenskraft och den tekniska och industriella utvecklingen är oomstridd. Därför är den låga investeringsbenägenheten och den höga realräntan oroande inslag i vår ekonomiska utveckling. Det är av denna anledning som vi från centerns sida vill skynda på avvecklingen av valutaregleringen. Den fungerar i dag som ett skyddsnät för ett högt ränteläge, som obetingat är det främsta hindret för en ökad investeringsaktivitet. I utskottsmajoritetens kritik av centerns budgetalternativ upprepas argumenten från januari och mars. Det är argument som också finansministern använt. Det är emellertid en anmärkningsvärd förändring och tillnyktring som inträtt i debatten. Man anklagar oss visserligen för att vi vill spara resurser på arbetsmarknadspolitikens område och i stället satsa dem på en ökad aktivitet i småföretagarsektorn. Vi har hört dessa anklagelser förr, men erfarenheten visar att det är bättre både för landet och för människorna att man får fasta arbeten i företag med framtidstro än tillfälliga beredskapsarbeten utan de långsiktiga perspektiven. Vi vet att det finns en betydande potential inom småföretagen att öka sysselsättningen, om man bara känner en stimulans och en tillförsikt inför framtiden. Vårt förslag att använda besparingar till att sänka arbetsgivaravgifterna skulle otvetydigt kompensera bortfallet av beredskapsarbeten. Finansministern har i ordalag som jag finner något anmärkningsvärda anklagat centern för att lansera tanken på privata investeringskonton utan att överväga budgetkonsekvenserna av att svenska män och kvinnor skattemässigt fördelaktigt skulle få spara 20 000 kr. per år enligt vårt förslag. Det här har finansministern tagit till intäkt för att beskylla centern för att stå vid sidan av den ekonomiska verkligheten. Det är en märklig beskyllning, som jag tycker att finansministern nu när riksmötet lider mot sitt slut måste ta ställning till och ha behov av att ta tillbaka. Det är nämligen så att regeringen 19 lanserade sitt allemanssparande utan att göra några långsiktiga värderingar av de budgetmässiga konsekvenserna. Vi tycker det är en dålig sparform och vill ersätta allemanssparandet med privata investeringskonton. Men då är det plötsligt samhällsekonomiskt äventyrligt att lansera den sparformen. Vad är det för fel, herr finansminister, på tanken att ge enskilda människor samma möjligheter som företag och institutioner att bygga upp ett eget kapital för att använda för t.ex. investeringar i ett eget företag eller en egen fastighet? Svara på den frågan i dagens debatt! I reservation 12 redogör vi närmare för hur vi fullföljer de budgetalternativ vi framlade i slutet av januari och där vissa förändringar har skett, dock inte större än att vi fortfarande presenterar ett budgetalternativ som i förhållande till regeringens förslag innebär ett med 1,5 miljarder kronor minskat budgetunderskott. Detta säger emellertid inte allt om vårt budgetalternativ, eftersom det viktigaste egentligen är de omprioriteringar vi gör till förmån för fördelningspolitik och regionalpolitik. Därmed bygger vi i vårt budgetalternativ in en större säkerhetsmarginal inför förändringar i den internationella ekonomin och svängningar i samhällsekonomin, en större hållfasthet i budgetpolitiken, vilket är mycket angeläget. Herr talman! I reservation 16 slutligen tar vi upp den särskilda låneordningen i Nordiska investeringsbanken. Vi menar att den också bör kunna användas för att finansiera ett gemensamt nordiskt program för miljöförbättringar i Skagerrak och Kattegatt. Vi har mött invändningar från övriga partier, att detta är utgifter av löpande karaktär, som alltså inte är möjliga att finansiera från den särskilda låneordningen i Nordiska investeringsbanken. Vi från centern har den bestämda uppfattningen att förbättringar av miljön av denna art är investeringar i framtiden, minst lika viktiga som investeringar i produktionsanläggningar och andra samhällsnyttiga åtgärder. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationerna 1,3 .4, 5, 7, 12 och 16.

Herr talman! Vi diskuterar i dag den s.k. kompletteringspropositionen som lagts fram av regeringen som en uppföljning av den ekonomiska politik som presenterades i januari. På den korta tid som förflutit sedan dess har regeringens politik förskjutits ännu mer i riktning mot en underordning gentemot starka ekonomiska maktcentra i vårt land och de intressen som de har av att hålla tillbaka lönerna, höja vinsterna i bolagen och fritt få använda sitt kapital utan att ta det nödvändiga samhällsansvaret. För svensk arbetarrörelse kan det inte vara en politik som leder rätt i det långa perspektivet — tvärtom. Ett understödjande av kapitalismens egna inneboende drivkrafter skapar möjligen ännu högre vinster för bolagen, men utan att dessa används för det gemensammas bästa. Den utvecklingen borde bekämpas av regeringspartiet. Uppenbarligen vill socialdemokraterna med den tredje försöka upprepa efterkrigsdecenniernas uppgång i ekonomin så att man utan att röra vid de stora vinsterna och utan att störa kapitalägarnas planering skall få utrymme för vissa reformer för folket. Man kan säga att politiken inriktas på en generell tillväxt inom kapitalismens ram. Man skall få Prot. 1985/86:163 ”smulorna från den rike mannens bord” att förvalta. Sjuni 1986 Det är en ganska hård kritik. Men den är genomtänkt. Att kritiken är riktig märks inte minst på det stora stöd för de ekonomisk-politiska riktlinjerna Den ekonomiska poli som regeringen faktiskt får från de borgerliga partierna. De klagar visserlitiken, m.m. gen, för formens skull, och de hänvisar till yttre omständigheter som har hjälpt regeringen på traven, men de är mycket nöjda. Det har yttrats av borgerliga företrädare själva att de skulle ha kunnat skriva stora delar av finansplanen. Särskilt nöjd lär man vara med löftena om att det skall bli lättnader i valutaregleringen, så att de stora rikedomar som samlats under låglöneåren i vårt land i större utsträckning skall kunna användas för utlandsinvesteringar. Det går bra för Sverige, säger regeringen i sina kommentarer till den ekonomiska politiken. Visst är det sant — men bara till en viss del. Under inflytande av omständigheter som mina företrädare i talarstolen har nämnt — lägre dollarkurser, sänkta oljepriser, en förbättrad världskonjunktur och lägre räntor — har regeringen kunna peka på resultat på vissa områden av den ekonomiska politiken. Jag finner ingen som helst anledning att försöka dölja det faktum att den ekonomiska politiken har gett framgångar för exportindustrin, med påföljande mycket stora vinster i bolagen, ett minskande budgetunderskott och en sänkt inflation. Vår inställning till den ekonomiska politiken är att dessa framgångar inte kan vara tillräckliga för att, som regeringen gör, berömma sig för den ekonomiska politiken i dess helhet och påstå att allt är väl. Som alla vet finns det en spegelbild av de här framgångarna som inte är fullt lika vacker. — Industrin tappar marknadsandelar på hemmamarknaden. Vissa bedömare vill hävda att det beror på en ökande internationaliseringsgrad i produktionen. Andra säger att företagen har prisat sig ut ur marknaden. — Den under lång tid svaga reallöneutvecklingen har medfört försörjningsproblem för en stor del av befolkningen. Inte har väl socialdemokratin nu, i ljuset av de internationella förutsättningarna för den ekonomiska politiken, glömt fördelningsdebatten från i våras, där man diskuterade den s.k. nyfattigdomen och de ökande klasskillnaderna, som så klart kunde redovisas? Dessa förhållanden finns ju kvar. - Inte kan väl socialdemokraterna blunda för de tilltagande regionala problem som berördes mycket sakligt av centern och den kvardröjande ungdomsarbetslösheten? Det är ju problem med att skapa fasta jobb för nya, tillkommande generationer av arbetskraft. —- Man kan inte heller blunda för att det till stor del är den kommunala sektorn som fått vara med och betala de minskande underskotten i statens budget, vilket har skapat ekonomiska problem inte minst för kommunerna i de nya krisregionerna och i de redan klämda kommunerna. Om inte propagandan helt får ta överhanden borde även regeringspartiet erkänna dessa konkreta problem och försöka forma en politik för att lösa dem. För min del skulle jag vilja ställa några frågor med anledning av det s.k. goda ekonomiska läget. När, om inte nu — när det enligt alla uttalanden går bra för Sverige — skall en politik för rättvis fördelning kunna inledas? När, om inte nu — när vinsterna är så höga i bolagen — skall en återfördelning av resurser till de sämst ställda och den gemensamma sektorn kunna ske? Under olika regeringar har oerhörda ekonomiska tillgångar överförts från de sämst ställda och den gemensamma sektorn till dem som redan haft det gott och den privata sektorn, från de fattiga till de rika. Är man inte beredd att vända om nu, när det går så bra för Sverige och det finns möjligheter? När, om inte nu — när bolagen sväller av likviditeter — borde en politik för styrning av investeringar till viktiga utbyggnader inom olika samhällsområden ske? Är det inte nu som eftersatta regioner skulle kunna få sin andel? Inte bör man väl underlätta för bolagen att föra ut medel för utlandsinvesteringar, så länge det investeras för litet här hemma? Att så sker erkänns ju också i finansplanen. Man måste fråga sig, mot bakgrund av vinstutvecklingen, omsättningsoch värdeökningen på börsen, de kraftigt ökande likviditeterna och den allmänt för kapitalägarna så goda ekonomiska utvecklingen: Hur bra måste det gå för kapitalet innan regeringspartiet reagerar mot en sådan här politik? Hur bra måste det gå för kapitalet innan man är beredd att föreslå en politik i de arbetandes intresse, som på längre sikt kan ta tag i och lösa de viktiga problem som vi står inför? Svaret beror naturligtvis på i vilken grad socialdemokraterna egentligen tror på något annat än en tillväxande kapitalism att reformera i. Svaret beror naturligtvis också på i vilken grad de har någon annan strategi än att låta vinsterna växa på lönernas bekostnad i hopp om att kapitalets välvilja mot samhället skall utvecklas, att det skall bli smulor över. Svaret beror också på vilken vikt man lägger vid den gemensamma sektorns utveckling och det värde som ligger däri, att socialt och samhällsekonomiskt viktiga verksamheter kan utvecklas under kollektiv organisation för långsiktiga samhällsekonomiska målsättningar. Den gemensamma sektorn skall, anser jag, inte bara tas i anspråk för att släta över eller rätta till felaktigheter i samhället, träda in när kapitalet sviker och lämnar sår efter sig på människor eller i miljön, utan den gemensamma sektorn bör vara en spjutspets i kampen för ett bättre samhälle där beroendet av storfinansens välvilja kan avvecklas. Den offentliga sektorns roll i den framtida ekonomiska utvecklingen är oerhört viktig. Herr talman! Utöver dessa ganska centrala och näraliggande frågor inom den ekonomiska politikens ram skulle jag vilja ta upp ytterligare en fråga. Det gäller den tilltagande internationaliseringen av ekonomin och de följder som den utvecklingen får för ett litet, redan starkt utlandsberoende land som vårt. De tendenser som vi har sett under hela 80-talet till starkt ökande utlandsinvesteringar och ett förstärkt intresse från utländska intressen att köpa upp svenska bolag och svenska aktier, är ett utslag av den ökande internationalisering och specialisering som sker inom världskapitalismen. Sammanslagningar av företag, strukturrationaliseringar och specialiseringar med regional utarmning och bruksdöd som följd har varit vanliga inslag i vår nationella kapitalism under en lång tid, men speciellt under den senaste tio-femtonårsperioden. Nu inleds ett skede där dessa samordningar och rationaliseringar sker på internationell nivå, över nationsgränserna. Åtskilliga bolag som köper upp svenska företag har en liknande produktion i hemlandet, och specialisering sker på resp. plats med avskedanden och större vinster som följd. Till detta kommer det stora teknikberoende, främst gentemot USA, som vårt land har. Redan motsvaras en stor del av vårt lands produktion av varor som är avsedda för den internationella marknaden. Men en mycket stor del av importen är också import av insatsvaror till just den industri som producerar för export. Jag kan nämna transportmedelsindustrin som exempel på en sådan industri som har goda konjunkturer och en stor export men också en mycket stor import. Dessa tendenser kommer att förstärkas med en ökande internationaliseringsgrad i ekonomin. En ekonomisk politik som — om möjligt — kan bryta detta allt starkare internationella beroende och styra utvecklingen i en annan riktning, vore viktig. Men den kan ju inte föras om man släpper fram kapitalets egna krafter att verka efter eget huvud och dessutom underlättar för dem att föra kapital Över gränserna. En politik och en strategi mot denna tilltagande internationalisering är naturligtvis mycket svår att åstadkomma, eftersom vi redan är så starkt beroende. Jag tror inte att vi kan uppnå ett oberoende eller leva i något slags tomrum — det är inte det som det är fråga om. Men för att bevara självständigheten i den ekonomiska politiken måste man vara på sin vakt mot de här tendenserna och inte underlätta transnationaliseringen och utvecklingen i samband därmed. Vi måste i stället försöka styra utvecklingen, så att vi själva kan formulera vår ekonomiska politik efter våra förhållanden. Då kan man inte ytterligare underlätta att medel förs ur landet — så att man också underlättar tilltagande internationalisering, specialisering och utslagning av sysselsättning i vårt land. En spridning av handeln till fler länder än de starkaste kapitalistiska industriländerna är en viktig åtgärd. En skärpt prövning av utlandsinvesteringar och utländska uppköp utifrån samhällsekonomiska aspekter vore en annan. Från min utgångspunkt är det naturligare att skärpa valutaregleringens tillämpning än att avreglera valutalagstiftningen. Den inriktning av den ekonomiska politiken som vänsterpartiet kommunisterna föreslår och som finns redovisad i reservationer till dagens betänkanden om ekonomisk politik, kommunal ekonomi och skattefrågor är en annan än den som regeringen föreslår. Vi anser att det nu är viktigt att man tar upp kampen för de värden som produceras i samhället och att man med de politiska medel som står till buds måste verka för en användning av samhällets samlade ekonomiska resurser på ett riktigt sätt. Vi tror inte på kapitalets välvilja eller på att kapitalägarna går att muta till något slags samhällsansvar genom ytterligare höjda vinster. Tvärtom, mycket vill ha mer, brukar man säga. Det gäller i högsta grad för dem som i första hand jagar profiter. Vi föreslår ett nationellt industrialiseringsprogram för att motverka den starka nedgång inom industrisysselsättningen som varit ett faktum under lång tid. Den tekniska utvecklingen måste ske i de anställdas intresse. Vinster av rationalisering och datorisering på arbetsplatserna kan inte bara släppas i väg i form av vinster i kapitalets fickor utan måste utnyttjas för de anställdas möjligheter till arbete, till förkortad arbetstid och till bättre förhållanden. Den gemensamma sektorn måste byggas ut, och det finns många viktiga investeringsområden inom denna sektor som bör fyllas med konkret politik för arbete och utveckling. Kärnkraften måste avvecklas, och det sker inte gratis. Fördelningspolitiken måste skärpas till förmån för de sämst ställda och till förmån för den gemensamma sektorn. Skattetrycket behöver inte öka särskilt mycket, men väl omfördelas. Som alternativ till regeringens skatteförslag hävdar vi alltjämt och med än större kraft att ett slopande av matmomsen är en av de bästa reformer som man kan tänka sig. Vanligtvis brukar man försöka bemöta de kommunistiska förslagen med att de innebär en orealistisk politik, en politik som man bara kan föreslå i opposition. Men det är inte heller sant. Det är ett faktum att de problem som är spegelbilden av den tredje vägens politik måste lösas. Detta tror jag att företrädare för regeringspartiet inser vid en seriös diskussion. Finansministern uttrycker oro för investeringsutvecklingen. Han säger att man måste föra samtal med bolagen om investeringarna. Det är klart att man skall föra samtal med bolagen om investeringarna. Men vad gör man om det visar sig att de undan för undan sviker sitt ansvar och inte investerar? Finansutskottet håller med finansministern men avfärdar våra medel till förmån för den generella politik som socialdemokraterna står för. Ingen sann socialist kan vara nöjd med en utveckling där man låter stora problem bero. Ingen sann socialist kan väl heller vara nöjd med att fördelning av arbetsresultat sker så orättvist som under nuvarande förhållanden. Oron på arbetsmarknaden bekräftar att en sådan oro finns ute i landet. För att bekämpa en kvarstående arbetslöshet, för att kunna motverka en fortsatt regional utarmning, för att kunna få till stånd en investeringsstyrning till branscher och regioner som behöver utvecklas, för att kunna avveckla kärnkraften och för att lugnt och säkert kunna bygga ut den gemensamma sektorns viktiga delar behövs en bestämd politik som i långa stycken tar strid med kapitalägarnas intressen och kortsiktiga vinstbegär. Därför har vi nu föreslagit att ett treårigt samhällsstyrt investeringsprogram skall utarbetas. Delar av företagens stora likviditeter kan användas för att finansiera programmet genom att indragningar till statskassan görs. När finansutskottet yrkar avslag på denna kommunistiska politik säger man: ”Enligt utskottets mening kan man inte administrera bort arbetslösheten genom stelbenta, formaliserade program. Motionärernas förslag till indrag ningar kommer att få snedvridande effekter på investeringsverksamheten och hämma företagens investeringsvilja, vilket skulle bromsa tillväxten och ånyo kunna öka obalanserna i ekonomin.” Utskottet säger att vår vilja till styrning av investeringar till utsatta områden och branscher snedvrider investeringsverksamheten. Den skulle vidare bromsa tillväxten och skapa obalanser. Då måste jag ställa frågan: Är det inte just de nuvarande obalanserna och den obalanserade tillväxt som sker i de heta regionerna men inte ute i landet och den alltför låga investeringsviljan totalt, som är just snedvridande och som utlöst finansministerns oro och utskottets uttalande om vikten av investeringar? Jag anser det. Är det inte den okontrollerade tillväxten för profit som gjort att problemen är så stora som de är och att regionalpolitiken nu är ett av de hetaste ämnena att diskutera här i riksdagen? Jag anser det. Och då kan jag inte förstå hur en politik som skulle motverka snedvridningarna och den felaktiga investeringsnivån i sig skulle kunna vara snedvridande. Tvärtom skulle ju en sådan politik korrigera de snedvridningar som kommit till genom kapitalismens sätt att agera. Det räcker inte med att säga att det går bra för Sverige, när så viktiga ekonomiska och politiska problem kvarstår att lösa. Det är ju mot den bakgrunden som vi fört fram vår kritik, bl.a. mot löntagarfondernas användning. Vi vill se löntagarfondernas roll som en helt annan i den svenska ekonomin. Vi vill använda dem för en regionalpolitisk utveckling på ett mer aktivt sätt, och vi vill inte att de, som i dag, placeras på börsen. När jag nämner löntagarfonder så är jag inne på ett område där de borgerliga är aktiva och föreslår att löntagarfonderna skall avskaffas. En granskning av de borgerliga partiernas politik visar att där finns ingenting att finna för vare sig de människor som fått stå tillbaka under lång tid eller för den gemensamma sektorn och dess utveckling. Tvärtom! Även om de borgerliga partierna, med litet olika variationer beroende på parti, är glada över att regeringspolitiken, som de säger, närmar sig deras förslag, så är de borgerliga partierna självfallet inget alternativ för de människor som vill se en annorlunda utveckling, en socialistisk utveckling, och vill se rättvisans politik genomföras. De borgerliga partierna har på den ekonomiska politikens område alltid framträtt, och framträder fortfarande, som kapitalets företrädare och försvarare av första rang. Det var intressant att i Björn Molins tal nyss få höra folkpartiets lyriska beskrivning av marknadsekonomins funktioner. Min reflexion är att i detta monopolismens och internationaliseringens tidevarv passar de liberala idéerna mycket bättre in på torghandel och butiksägare i Gamla stan än på storfinansen, som agerar för behärskande av monopol, internationalisering, transnationalisering och en politik som skapar stora problem för mindre nationers självständighet. Centern beskrev regionalpolitiken på ett bra sätt. Det är stora problem — det är en regional utarmning. Det är en alltför generell tillväxt som har premierats. Men centerns goda idéer om lokal utveckling och fördelning motverkas ju aktivt av den kapitalism som centern själv så hårt försvarar. Det är centerns dilemma. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i finansutskottets betänkande.

Herr talman! Finansutskottets ordförande inledde som väntat med att belåtet konstatera att det går bra för Sverige och att det skulle bero på den tredje vägens politik. Det fanns inte i anförandet något av en antydan om att det trots allt är väsentligen hjälp utifrån som gör att vi har fått, låt oss kalla det ett anstånd med att reda upp de strukturella svårigheter som ekonomin utmärks av. Tvärtom talade Arne Gadd om att västvärlden i övrigt befinner sig i en förfallsperiod. Låt mig då påminna mig om att det ändå är så att Sverige i år förväntas komma i den lägsta klassen i den internationella tillväxtligan, bara 2 9c. Trots det så vältaligt beskrivna tillväxtstimulerande programmet väntar man inte att nästa år skall ge någon bättre tillväxt. Tvärtom framgår det av finansplanen att den skall avta. Det verkligt allvarliga apropå talet om den tredje vägens politik är att 80 20 av tillväxten kommer från en ökning av den privata konsumtionen, medan avsikten var att man i stället skulle få en ökning av export och investeringar. Vi kan i själva verket tala om att vi nu för en ny överbryggningspolitik för att klara sysselsättningen allt medan konkurrenskraften försämras. Regeringen har till vissa delar tänkt om. Jag var inne på det i mitt inledningsanförande. Det genomförs kommunala neddragningar, det sker en viss avreglering på områden som kan sägas vara mer tekniska. I så måtto har vad jag kallar kanslihushögern vunnit framgång. Men kopian kan ju aldrig blir lika bra som originalet. Det finns en tydlig kluvenhet vad avser liberaliseringar av den ekonomiska politiken. Av dogmatiska skäl förefaller det omöjligt att få till stånd en avmonopolisering inom utbildning, barnomsorg, vård osv. Det här vållar de strukturproblem som vi brottas med. Det framtvingar bl.a. det höga skattetrycket. Nu är det inte fråga om att föra över allt i privat regi. Men det gäller att öppna möjligheter för alternativ och ge stöd åt konsumenter i stället för åt producenter. Jag vill fråga Arne Gadd, mot bakgrund av den belåtenhet han här demonstrerade, om han är klar över att man inte kan räkna med att det kommer ett nytt oljeprisfall, ett nytt dollarfall av den dimension vi har haft i år. Man kan inte räkna med att än en gång få hjälp att hålla de strukturella problemen borta och därmed också skjuta de grundläggande åtgärderna mot våra ekonomiska problem på framtiden.

Herr talman! I kompletteringspropositionen, i finansutskottets betänkande och även i Arne Gadds anförande här finns det kloka ord om vad som krävs av vår ekonomiska politik. Man säger att tillväxten är nödvändig för att vi skall kunna klara välfärden, man säger att grundläggande för tillväxten är en god konkurrenskraft och man uttrycker oro för att konkurrenskraften kommer att försämras samt att detta kan få negativa effekter på bytesbalansen framöver. Det finns naturligtvis också en medvetenhet om löneutvecklingens och lönerörelsens strategiska betydelse i detta sammanhang. Arne Gadd sade att om lönerörelsen håller sig inom samhällsekonomiskt rimliga ramar och avtalen stannar på mycket låg nivå, så skall man kunna klara målsättningen i fråga om konkurrenskraften. Vi kan emellertid konstatera att redan det avtal som är träffat på den privata arbetsmarknaden innebär att kostnadsutvecklingen 1986 kommer att bli högre när det gäller Sverige än när det gäller genomsnittet av våra konkurrentländer. I bästa fall kan vi lyckas växla ner kostnadsstegringstakten till nästa år, alltså 1987. Detta gäller under förutsättning att inte avtalsrörelsen går snett. Den avgörande fråga som man då måste ställa till socialdemokraterna är naturligtvis: Vilka åtgärder vill ni vidta för att stödja de avtalsslutande parterna, så att de kan träffa avtal på en rimlig nivå? Jag tycker att när Arne Gadd avfärdar förslaget om inflationsskydd i skatteskalan, så visar det att han inte förstår betydelsen av att statsmakterna vidtar åtgärder som kan stödja en sådan här utveckling. Mycket av vår kritik går ju ut på att regeringen och finansutskottets majoritet i ord är för tillväxt och att man inser betydelsen av att vi kan klara konkurrenskraften, men att man faktiskt vidtar mycket få åtgärder. Arne Gadd efterlyste nya argument mot löntagarfonder. Det behövs inte. De argument vi har haft är utomordentligt hållbara, och även i år visar det sig att man inte löser problemen på avtalsmarknaden genom löntagarfonder. Arne Gadd sade att han yrkade avslag även på kommande reservationer om avskaffande av löntagarfonder. Det tycker jag inte visar någon större öppenhet för nya idéer och nya argument. Det beror väl på att man på socialdemokratisk sida förstår att argumenten mot löntagarfonderna är så starka och även framöver kommer att vara så starka att socialdemokraterna inte vill ha någon diskussion på den punkten.

Herr talman! Arne Gadd ställde frågan vad som var mest centerpartistiskt, reservation nr I om den allmänna ekonomiska politiken eller reservation nr 3 om fördelningspolitiken. Jag försökte i mitt anförande framhålla att vi inom centern klart och otvetydigt bekänner oss till tillväxten på marknadsekonomins villkor. Men vi har en från övriga partier — både till vänster och till höger — avvikande mening när det gäller fördelningen av tillväxten. Arne Gadd talar litet svepande om borgerlighetens och de icke-socialistiska partiernas omsorg om höginkomsttagarna. Jag vill då säga att det kan i varje fall inte gälla centern. Våra regionalpolitiska insatser görs av omsorg om de arbetande människorna i städer och i glesbygder. Våra insatser för småspararna görs just av omsorg om de människor som vill bidra till samhällsutvecklingen genom att spara av dagens inkomster för morgondagens behov. Vårt förslag om det kommunala grundavdraget, som regeringen så småningom accepterade efter att först ha betraktat det som ekonomiskt äventyrligt, är också en typ av insats som är riktad mot de många människorna i lägre inkomstklasser. Det är de frågorna vi i vår reservation 3 har lyft fram för särskilt beslut. Det var mycket effektfullt när Arne Gadd gick igenom arbetslöshetssiffrorna i vår omvärld, i Europa. Men jag saknade en genomgång av arbetslöshetsiffrorna i Sverige. Varför inte ta exempel som Strömsund, Sorsele eller någon annan ort i vårt land som är en problemort som en följd av socialdemokratins kompakta ointresse för regionalpolitik? Studera situationen i vårt eget land, Arne Gadd, innan jämförelser sker med vår omvärld! Och vilka är de styrmedel inom regionalpolitiken som Arne Gadd nu förespråkar? Det vore intressant att få det med oss när vi åker hem till våra glesbygder — och för all del också tätorter. Den nuvarande avsaknaden av regionalpolitik är ju ett problem också här i Helsingforss city med överhettning på grund av koncentration av människor och arbetsplatser. Svara på min fråga, Arne Gadd!

Herr talman! Arne Gadd inledde sitt anförande med att säga att det går bra för Sverige just nu — ungefär som om han med de orden skulle kunna övertyga oss andra om att allt är frid och fröjd. Det är inte så. Det vore klädsamt om socialdemokraterna kunde medge att de problem som vi i vpk har visat på och de förslag vi har ställt när det gäller hur man skall rätta till dessa problem berör viktiga områden och att det borde diskuteras hur de förslagen skall genomföras. Man kan inte avfärda dem med att säga att det är en stelbent politik — när vi försöker redovisa spegelbilden av framgångarna för exportkapitalet, spegelbilden av de stora vinsterna i bolagen, som enligt min uppfattning inte i tillräcklig utsträckning har fått komma den stora befolkningen och allmänheten till del. Arne Gadd säger att kreditvärdigheten har ökat, tack vare den ekonomiska politiken. Vi som var i USA förra året och diskuterade med kreditvärderingsinstituten vet att det internationella kapitalets förtroende för en regering ökar om regeringen kan hålla arbetarklassen i schack, föra en rejält begränsande inkomstpolitik. Då får man beröm både från det internationella kapitalet och de svenska borgarna — och det är vad ni får just nu, genom den mycket stränga politik ni för vad gäller löneutrymmet och den offentliga sektorns möjligheter till tillväxt. Jag skulle vilja passa på att ställa en fråga, med anledning av vad som står i utskottets betänkande och som Arne Gadd upprepade i sitt anförande, nämligen att investeringarna skulle snedvridas med vårt förslag. Är det verkligen en orimlig politik om de likvida medel som i dag ligger i bolagen och väntar på att föras utomlands skulle styras till utsatta regioner, till branscher som behöver utvecklas, till förnyelse av energisystemet, till den offentliga sektorns utveckling — om pengarna drogs in till statskassan och kunde hanteras den vägen? Är denna politik orimlig mot bakgrund av de problem som här skisserats? Är det inte så att investeringarna i dag är snedvridna genom att investeringar inte sker där det behövs eller i för liten omfattning? I dag råder det en regional obalans med överhettning i vissa tätorter och utarmning av andra områden. Det är det som är snedvridning! Jag förstår inte hur en samhällsekonomiskt riktig och välmotiverad styrning skulle kunna snedvrida på något annat sätt. En sådan hantering skulle innebära att man vrider det hela rätt, eller hur Arne Gadd?

Herr talman! Som vanligt blir det inte mycket till debatt med finansutskottets ordförande. Ingen kan så trosvisst som Arne Gadd avfärda alla tankar och förslag som inte kommer från det egna regeringskansliet eller det egna partikansliet. Han är t.o.m., som vi hört här, beredd att utan vidare argumentation yrka avslag för all framtid. Det var inte fråga om att jag skulle mena att strukturproblemen ligger i att vård eller barnomsorg är lika för alla. Strukturproblemen ligger däri att vi har en stor offentlig sektor som vi inte längre förmår finansiera utan att vi får den press på kostnadssidan som vi hela tiden brottas med. Det är det problemet som måste hanteras. Arne Gadd sade i sitt anförande att budgetunderskottet minskar, och det har onekligen gått ned. Jag vill här säga att jag tycker att det är bra att regeringens talesmän ärligt medger att den kanske viktigaste förklaringen är att vi har fått för stora lönehöjningar, som kortsiktigt ger ökade skatteinkomster men driver upp kostnadsnivån och försämrar konkurrenskraften. Nu går vi alltså mot en situation där underskottet i den totala offentliga sektorn närmar sig noll. Regeringen vill gå vidare med att bygga ut det kollektiva sparandet, och för detta får man naturligtvis Arne Gadds stöd. Men här säger vi stopp. I ett gemensamt uttalande från de borgerliga partierna menar vi att det räcker med att föra den offentliga sektorn till balans. Det sparande som därutöver skall ske skall företas framför allt av Prot. 1985/86:163 enskilda samt i näringslivet. Sjuni 1986 Nu när den offentliga sektorns saldo börjar närma sig noll, skall vi inte FARTEN sluta att dra ned på de offentliga utgifterna. Vi skall fortsätta med detta för att Fö ekonomiska poliiken, m.m. få utrymme att fortsätta skattesänkningar. Att få bort underskottet i den offentliga ekonomin är bara — snart kan vi kanske säga var bara — ett förstahandsmål. Därutöver gäller det att banta den offentliga sektorn och sänka skattetrycket, så att medborgarna får behålla mer av sin arbetsersättning och få fler alternativ att välja mellan. Även detta är ett syfte med den strukturpolitik jag efterlyser och som socialdemokraterna inte vill diskutera. Man skjuter den ifrån sig därför att man sitter fast i ideologiska låsningar som inte medger denna möjlighet. Att vi måste fortsätta att sänka skatterna kan motiveras inte minst med att detta är en process som är på gång i andra jämförbara och med oss konkurrerande länder, där man från början har betydligt lägre skattetryck än vi har. Detta är en förklaring till vad jag menade med min fråga. Jag hoppas naturligtvis fortfarande att få svar på den.

Herr talman! Arne Gadd sade att jag företräder en bra centerpolitik. Det är ett betyg som jag värdesätter mycket så här inför sommarlovet. Tyvärr är jaginte beredd att sätta samma välvilliga betyg på regeringens politik, i varje fall inte dess regionalpolitik. Diskussionen mellan Arne Gadd och mig om innebörden i reservationerna 1 och 3 är ganska intressant. Vi från centern menar att det inte finns något bättre ekonomiskt system än marknadsekonomin för att styra resurserna. Men vi säger samtidigt, Arne Gadd, att marknadsekonomin har sina begränsningar och sina brister. Det är därför vi har en regionalpolitik och en industripolitik, dvs. för att kompensera dessa brister. Det var därför som centerpartiet i regeringsställning på sin tid t.ex. tog initiativ till att sänka arbetsgivaravgifterna i de fyra malmfältskommunerna, för att den vägen kompensera kommunerna och deras invånare och företag för det geografiska och klimatologiska handikapp de har ur marknadsekonomisk synpunkt. Det är på samma grund som vi har reserverat oss mot utskottsmajoritetens synpunkter. Vi menar alltså att tillväxten kräver att man har en marknadsekonomi klart definierad, men när det gäller att fördela den tillväxt som den allmänna ekonomiska politiken och produktionen i nationen ger upphov till, har vi bestämda krav som är avsedda att komplettera den marknadsekonomi vi bekänner oss till. Det skulle vara klädsamt om socialdemokratin tog ställning i denna debatt. Men i allmänna ordalag säger Arne Gadd att man vill ha nya regionalpolitiska styrinstrument. Vilka då? Låt oss ta upp en diskussion om detta. En sak är dock klar. Regionalpolitiken har råkat i vanrykte. Det vittnar om fullständig handlingsförlamning från regeringens sida. Vi har denna vårsession fått talrika exempel på detta. Det vore önskvärt, Arne Gadd, med litet självprövning också i detta sammanhang.

Herr talman! Socialdemokraterna har många gånger försökt övertyga oss om sin förmåga att bidra till en lägre inflation. Men fyra års erfarenhet talar sitt tydliga språk. Inflationen i Sverige med en socialdemokratisk regering stiger över den jämförbara internationella nivån och försvårar därmed för de svenska företagen att bevara sin internationella konkurrenskraft. Mot bakgrund av att regeringen och finansutskottets majoritet säger sig vara medvetna om löneutvecklingens strategiska betydelse för de ekonomiska målen, frågade jag Arne Gadd vilka åtgärder man från socialdemokratisk sida är beredd att ta till för att stödja strävandena att hålla kostnadsutvecklingen nere genom låga löneavtal och därmed dämpa inflationen. Jag fick inget svar. Löntagarfonderna kan av naturliga skäl inte användas som svar, eftersom de inte alls har bidragit till en lugnare lönerörelse utan snarast verkar vara korrelerade med oroliga lönerörelser. Det finns ett antal åtgärder på skatteområdet som man kan vidta för att underlätta för parterna på arbetsmarknaden att komma fram till förnuftiga löneavtal — vi har varit ense om löneavtal på en relativt låg nivå — så att människor kan få något kvar av de avtalsmässiga löneökningarna trots inflationen. En sådan åtgärd är införande av ett automatiskt verkande inflationsskydd i skattesystemet. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt anförande, nämligen att den nuvarande konflikten för högavlönade på det kommunala området kanske skulle vara något lättare att lösa, om man hade haft ett automatiskt verkande inflationsskydd i skattesystemet. Arne Gadd sade någonting om planeringsideologi kontra marknadsekonomi. Jag sade tidigare att jag inte kan se vare sig någon planeringsideologi eller någon marknadsekonomisk attityd i det som kallas för den tredje vägens politik. Bakom den rubriken ryms en politik där beslutsfattarna sitter med armarna i kors och hoppas att det skall gå bra. Just mot bakgrund av den utveckling som vi har på arbetsmarknaden hade det varit intressant att höra om man inom socialdemokratin har några åtgärder i beredskap för att underlätta för parterna att nå fram till förnuftiga löneavtal.

Herr talman! Vi diskuterar den ekonomisk-politiska inriktningen av åtgärderna. Vi har föreslagit investeringsstyrningar till vissa regioner och branscher för en industriell utveckling. Detta har vi gjort mot bakgrund av det stora behovet av sådana investeringar. Vi har pekat på de stora likviditeterna inom bolagen, hopsamlade under decennier av låga löner och stora vinster. Vi tycker att dessa skall mobiliseras i samhällsbygget. Vi har också föreslagit indragningar av delar av dess Vi har sagt att fördelningspolitiken måste förstärkas. Nyfattigdomsdebatten har i alla fall vi inte glömt. Det har gått ett halvår sedan den var den största och hetaste politiska frågan. Förhållandena har inte ändrats så radikalt, Arne Gadd, sedan dess. Utvecklingen av den gemensamma sektorn är ett strategiskt viktigt mål för den framtida ekonomisk-politiska utvecklingen. Man kan inte begränsa dess tillväxt och tro att man skall satsa på den när man får råd, som det brukar heta. Det är dålig taktik. Men då säger Arne Gadd: Det är fel typ av Prot. 1985/86:163 investeringar som vpk föreslår, det är fel sätt. Jag måste fråga Arne Gaddnu 5 juni 1986 när han har några minuter på sig att svara: När och hur vill socialdemokraterna lösa dessa problem? Hur har man tänkt sig att attackera de frågor som vi lyfter fram och som jag anser måste lösas och inte kan glidas undan? Vi är så generösa att vi erkänner att ni har lyckats med en del av den ekonomiska politiken och fått fram exportvinster och samlat pengar i ladorna åt kapitalet. Men det är inte målet med den ekonomiska politiken enligt vårt sätt att se. De här pengarna måste användas för samhällets bästa och för folkflertalets bästa. Det är åtgärder på det området som vi efterlyser. Jag måste upprepa frågan: Hur bra skall det gå för kapitalet innan regeringspartiet presenterar några som helst åtgärder utöver att lita på att kapitalet genom sina stora vinster skall visa välvilja mot samhället? Hur länge skall ni följa med som svansen i den kapitalistiska utvecklingen och samla upp smulorna från den rike mannens bord och kalla detta för ekonomisk politik?

Herr talman! Medan jag har lyssnat på debatten har jag gripits av en lätt känsla av svindel. Skall man tro på vad de borgerliga företrädarna har sagt så har regeringen i nu snart fyra år snubblat omkring i den ekonomiska politiken. Den har gjort det mesta fel, men på något vis blev det ändå rätt. De stora framstegen på det ekonomiska området beskrivs som självklara. Glömda är kampen, motsättningarna, striderna. Om någonting fortfarande går snett i Sveriges ekonomi beror det på att regeringen inte helt och hållet anslutit sig till oppositionens politik. Inför dessa uttalanden kan det finnas anledning att återvända till vad som har hänt under de här åren när det gäller de borgerliga partiernas reaktioner inför regeringens ekonomiska politik. De reaktionerna har nämligen gått igenom fyra ganska distinkta faser som på ett intressant sätt återspeglar hur striden om den ekonomiska politiken har utvecklats. När den socialdemokratiska regeringen lade om kursen i den ekonomiska politiken hösten 1982 sade samtliga borgerliga partier att det skulle misslyckas. Det berodde kanske inte i första hand på att vi var några klantar utan på att vi i grunden hade en felaktig syn på Sveriges ekonomi. Framför allt hade vi fel ideologi. Med vår socialistiska inställning till skatter, fackföreningar och offentliga utgifter skulle devalveringen bara leda till inflation, genom fackföreningsrörelsens alltför stora makt. Det höga skattetrycket skulle ruinera näringslivet. Och socialdemokratins oförmåga att spara skulle leda till ett aldrig tidigare skådat budgetunderskott. Ulf Adelsohn och Thorbjörn Fälldin förutspådde en inflation på nivån 15 9e årligen. Bengt Westerberg skrev en bok enligt vilken budgetunderskottet år 1986 skulle ligga någonstans i trakten av 140 miljarder. Den här första fasen kan man beskriva som katastrofteorin. Den räckte ända fram till budgetpropositionen i januari 1985. Då började de första påtagliga tecknen dyka upp som visade att Sverige var på rätt väg. Underskotten minskade, Sverige behövde inte längre låna i utlandet, arbetslösheten sjönk, industrin expanderade och inflationen började t.o.m. avta. Detta utlöste fas två, som hette skönmålning. Regeringen ljuger, Feldt fifflar — det var ledmotivet i en borgerlig kör som ljöd ända fram till valet i september 1985. Antagligen trodde man själv på detta, eftersom den borgerliga valrörelsen i stor utsträckning handlade om allt som måste skäras ned och avvecklas i den svenska välfärden. Och naturligtvis skulle allt bli ännu värre om det blev socialdemokratin som vann valet. Väljarna höll som bekant huvudet kallt och hjärtat varmt, så vi vann valet och kunde fortsätta vår politik. Sedan visade det sig att skönmålningen var en ganska bra beskrivning av verkligheten. Alla kurvor envisades med att peka åt rätt håll, också efter valet. Detta fick en ganska eftertrycklig dokumentation när budgetpropositionen lades fram i år. Då kom fas tre i den här utvecklingen. Den hette ”tur — bara tur”. Nu sade man att denna katastrofalt dåliga politik i och för sig inte leder till den ekonomiska katastrof som man hade förutspått så länge, men det berodde bara på att den socialdemokratiska regeringen hade en — i varje fall ur borgerlig synpunkt — katastrofalt stor tur. Det var Ronald Reagan som räddade vår industri och vår sysselsättning. Det var OPEC som sänkte inflationen och våra räntor. Det är klart att detta var ett mirakel. Det var det ännu mera därför att Reagan och OPEC — vad Thatcher gjorde för oss vet jag inte, men det kanske vi får veta om ett tag — lyckades rädda det socialistiska Sverige. Detta var det fantastiska. Det gällde det socialistiska Sverige med sin olyckliga böjelse för social rättvisa, full sysselsättning och starka fackföreningar och med sitt orimliga skattetryck. Vi räddades av Reagan och OPEC, men det konservativt styrda England och det konservativt styrda Danmark räddades inte. Där fick man höja skatter, och där har bytesbalansunderskottet rakat i höjden. I England växer arbetslösheten, och industrin går bakåt. Jag håller med om att ett sådant mirakel har nog världen inte på länge skådat — att en konservativ ekonomisk politik i USA räddar, nästan som enda land i världen, det socialistiskt styrda Sverige. Jag medger att det är högst orättfärdigt att effekterna blev sådana. Naturligtvis borde denna politik ha räddat de konservativt styrda länderna, som nu befinner sig i svårigheter. Fas nummer fyra började för en månad sedan, då regeringen lade fram kompletteringspropositionen. Då var det inte längre bara tur, utan då sade man med klädsam häpenhet: Det är ju vår politik sossarna för! Äntligen inser borgerligheten varför det har gått så pass bra för Sverige. Tydligen är det så, att på något vis har vi ända sedan hösten 1982 egentligen fört borgerlig politik. Devalveringen, löntagarfonderna, omsättningsskatten på aktier, förnyelsefonderna, fastighetsskatten — allt detta som man har bekämpat så våldsamt är nu på något märkligt vis egentligen borgerlig politik. I varje fall skulle ju, enligt den debatt vi många gånger har fört i den här kammaren i dessa sakfrågor, vart och ett av dessa steg på den tredje vägen isolerat för sig föra oss mot avgrunden. Ta bara löntagarfonderna, som Björn Molin ändå inte är så särskilt pigg på att föra debatten om här i dag — eller omsättningsskatten på aktier, som enligt en ganska sen eruption från borgerlighetens sida skulle kasta ut kapitalet ur landet. Men nu när den tredje vägen odisputabelt visar sig leda till bättre sysselsättning, lägre underskott och höjda reallöner, då hoppar man upp på vagnen och säger: Det är vi som har kört hela tiden. Jag undrar vad fas nummer fem skall bli, herr talman. Då man egentligen inte finner några angreppspunkter när det gäller budgetunderskottet, bytesbalansen, sysselsättningen, det allmänna läget i industrin, så vill man nu diskutera läget i avtalsrörelsen. Här uttrycker man allmän oro. Man säger — och den uppfattningen delar jag — att det är något av en ödesfråga för Sverige hur det kommer att gå med kostnaderna och priserna och därmed konkurrenskraft och sysselsättning. Den slutsats som man drar är naturligtvis att det är regeringens fel att vi nu bara har avtal för en del av arbetsmarknaden, att det pågår konflikt på en annan del och att besvärliga och svåra förhandlingar under konflikthot pågår på andra delar av arbetsmarknaden. Då säger man: Här måste regeringen göra någonting. Jag lyssnade mycket uppmärksamt för att få klart för mig vad man anser att regeringen borde göra, men jag blir inte särskilt klok på vad recepten går ut på. Lars Tobisson säger att konflikten på den offentliga sektorn är resultatet av ett okänsligt agerande från arbetsgivarsidan, och att man har misslyckats med att nå ett samordnat agerande från arbetsgivarsidan. Där skall det tydligen vara centralstyrning och samordning. När Lars Tobisson ser på situationen på den privata arbetsmarknaden, som förvisso också har sina problem, är det tvärtom. Då är det fel med samordning och centralisering. Här skall det vara decentralisering — det är den enda lösningen. Jag får inte detta att gå ihop. Det är möjligt att man kan förena två helt olika modeller för löneförhandlingarna. Men jag skulle vilja att Lars Tobisson litet mer reder ut varför decentralisering på ett område är bra när det definitivt inte är bra på ett annat område. Nils Åsling sade något som också bara väcker min nyfikenhet. Han menade att vi måste få ett mer rationellt och marknadskonformt lönebildningssystem. Jag vet att Nils Åsling tidigare har skrivit ganska dramatiska artiklar om detta, som han sedan i riksdagen inte har velat kännas vid. Men det vore intressant att höra var Nils Åsling befinner sig just i dag. Vad är så att säga dagens notering beträffande Åsling och lönepolitiken? Hans uttalande är nämligen omöjligt att förstå. Däremot är man mycket tydlig i ett annat avseende, nämligen när man säger att problemen på arbetsmarknaden skulle lösas om bara regeringen ville gå med på att sänka marginalskatterna. Nu är det ganska oklart vad borgerlig skattepolitik skulle innebära i detta avseende. Men låt oss utgå från att det man menar är marginalskattesänkningar utöver dem som regeringen, eller rättare sagt riksdagen, beslutade i måndags. Vilken effekt skulle det då få på avtalsrörelsen, i varje fall i ett mellanlångt perspektiv? Att i dag kräva ytterligare sänkningar av marginalskatterna måste såvitt jag förstår innebära att man vill sänka skatterna för de 10 26 av inkomsttagarna som har mer än 50 90 marginalskatt. Det betyder att de inte bara får sänkt marginalskatt, de får sänkt skatt över huvud taget. Men vad gör i så fall de 90 70 av inkomsttagarna som får obetydliga skattesänkningar eller inga skattesänkningar alls? Hur reagerar dessa inkomsttagare? Jag tror att vi måste inse att vi har ett problem som inte är så lättlöst. Vi har erfarenheterna från de marginalskattesänkningar som genomfördes 1983 1985. Jag anser att dessa marginalskattesänkningar på lång sikt är gynnsamma för lönebildningen och inflationen. Det är en uppfattning som delas av många. Men samtidigt lärde vi oss att under den period då man genomför marginalskattesänkningarna ger de en effekt på de disponibla inkomsterna, hur mycket folk har kvar efter skatt, som definitivt inte underlättar avtalsrörelsen utan skapar komplikationer. De högre inkomsttagarna får nämligen betydande förbättringar av sin inkomstsituation tack vare skattesänkningarna, medan merparten av inkomsttagarna inte får det. Anta då, vilket inte alls är särskilt orealistiskt, att de lägre inkomsttagarna vill ha samma förbättring av sin levnadsstandard under denna period som höglönegrupperna. Anta också att de med kraft av sin tyngd på arbetsmarknaden — de representerar 80-90 20 på arbetsmarknaden — kan driva igenom sina lönekrav och därmed få samma ökningar av sina inkomster efter skatt som de högavlönade. Då kan jag tala om för herrarna Tobisson, Molin och Åsling att effekten av en sådan lönerörelse blir mera inflation. Anledningen till att effekten inte blev denna under perioden 1983-1985 var faktiskt att de som företrädde de lägre avlönade trodde på att de högavlönade skulle hålla tillbaka sina lönekrav. Stora grupper av högavlönade gjorde inte det. Därmed är en av komplikationerna i årets avtalsrörelse, tvärtemot det ni hävdar, att stora grupper av lågavlönade har den inställningen att de denna gång skall försöka korrigera en del av de ökade orättvisor i löneinkomsternas fördelning som har skapats under tidigare år. Det här är ett problem som ni har tagit upp många gånger, men ni har aldrig riktigt förklarat hur ni skall lösa det. De grupper som får skattesänkningar kan visserligen känna sig nöjda med det, men vad gör man med dem som upplever skattesänkningarna som orättvisa? Resultatet av det här slaget av politik ser de mycket väl: vi får större kostnadsstegringar totalt sett och högre inflation. Herr talman! De borgerliga partierna är inte alls beredda att acceptera hur svår den uppgift är som vi har tagit på oss. Det är en uppgift som på åtskilliga håll i världen faktiskt betraktas som omöjlig. Vi har tagit på oss att försöka förena full sysselsättning och låg inflation och därtill att göra detta efter en lång period då inflationen var hög samtidigt som sysselsättningen försvagades och arbetslösheten steg. Vårt problem är att man i många, ja, nästan alla industriländer i slutet av 1970-talet gav upp den här ambitionen. Man lät arbetslösheten stiga till sådana nivåer — 10, 15, 20 90 —- att den började bita på inflationen. Genom svag efterfrågan på arbetskraft, hög arbetslöshet och hård finansiell åtstramning drev man tillbaka kostnadsstegringen, och samtidigt minskade man utrymmet för företagen att höja priserna därför att marknadsläget inte medgav prishöjningar. Mot den bakgrunden är det orimligt att vid en jämförelse av den ekonomiska politikens resultat i olika länder framhålla sådana länder som Västtyskland som föredömen i vad det gäller inflationen utan att samtidigt peka på att de i fråga om arbetslösheten definitivt är skräckexempel. Jag har många gånger frågat mig om ni inte, när ni säger att den ekonomiska politiken nu med en helt annan kraft måste inriktas på att bekämpa inflationen, egentligen tänker på den lösning som man har valt i sådana länder. Den väg vi har valt är en annan. Vi har drivit på produktionen och investeringarna. Det råder en allmän enighet i riksdagen om att också den privata konsumtionen skall få öka. Det betyder att vi i Sverige inte har ett försvar mot inflationen som består av arbetslöshet och en prisdämpande, låg efterfrågan. Om ni vill upprätta ett sådant försvar, tala då om det för oss och för svenska folket! Tala om att det är ett sådant försvar ni vill sätta in mot inflationen! Då skulle man åtminstone kunna förstå den intellektuella hållning ni intar, även om jag tycker det är omoraliskt att använda sig av sådana metoder för att bekämpa inflationen. Men vi vet att de fungerar. Om man dämpar efterfrågan och låter arbetslösheten öka, då får man lägre inflation. Den sköld vi har försökt sätta upp mot inflationen är någonting annat. Det är nämligen fackföreningsrörelsens och arbetsgivarnas vilja och förmåga att frivilligt hålla nere de nominella kostnadsökningarna och de inflationsdrivande prishöjningarna. Ni kan säga att detta är naivt, och ni kan säga att det bara är ett uttryck för att regeringen vill prata ner inflationen. Men ni har inget alternativ — såvida ni inte är beredda att verkligen ta de hårda konsekvenserna av en antiinflationspolitik liknande den som bedrivs i andra länder. Tack vare förbättringarna i den svenska ekonomin har den ekonomiska politiken kunnat skapa förutsättningar för årets avtalsrörelse som gör det åtskilligt lättare för arbetsmarknadens parter att frivilligt hålla nere löneökningarna.

Jag tror att den väg vi följer skall leda till det resultat vi förutsatt. När det exempelvis gäller förhandlingarna på den privata arbetsmarknaden tror jag inte att de tolkningssvårigheter i fråga om den centrala uppgörelsen som vissa förbund och arbetsgivarparter har är större än att de kan överbryggas. Jag kommer till den slutsatsen därför att hittills 17 av LO:s förbund har slutit avtal. De har tillsammans med arbetsgivarna kunnat enas om tolkningen av den centrala uppgörelsen och slutit avtal på den 5-procentsnivå som de kommit överens om. Situationen på den offentliga sektorn är delvis annorlunda. Där finns det ännu inte centrala uppgörelser. Det ser ut som om det vore ett mycket stort avstånd mellan arbetsgivare och löntagare. Jag skall inte uttala mig om rimligheten i de löneanspråk som de offentliganställda eller enskilda grupper av de offentliganställda har. Men en sak tror jag de allra flesta kan instämma i, nämligen att det inte är rimligt att lönerna för de anställda hos stat och kommun stiger mer än lönerna för de anställda inom den privata sektorn. Det gäller då inte bara den risk det skulle skapa för nya obalanser i den svenska ekonomin, utan det är också helt enkelt så att den offentliga sektorn definitivt är mycket fattigare än det privata näringslivet. Om det någonstans finns marknadskonforma skäl för att inte höja lönerna för mycket, så är det inom den offentliga sektorn. När det gäller den vet vi — eftersom ingen tror att det är politiskt och praktiskt möjligt att höja skattetrycket för att betala högre löner åt de offentliganställda — att det som återstår som enda realistiska utväg är att utgifterna skärs ner. Därmed blir det faktiskt så att konsekvenserna av en alltför stor kostnadsökning hos stat, kommuner och landsting på sikt kommer att drabba de offentliganställda själva, och det kan ju knappast ligga i deras långsiktiga intresse. Vi har, såvitt jag förstår, i år en chans som vi inte har haft på mycket länge, nämligen att ta de avgörande stegen för att göra slut på den långa inflationsperiod som har plågat Sverige och som har åstadkommit stor skada både på vår ekonomi och på den sociala sammanhållningen. Jag tror inte att vi får den chansen en gång till. Tar vi den inte nu, kommer den säkert inte åter. Om det blir resultatet får vi nog bestämma oss för en annan inriktning av den ekonomiska politiken. Ytterligare en fråga som har sysselsatt de borgerliga representanterna i debatten är budgetpolitiken. Här tycker jag att man anstränger sig över hövan för att dölja verkligheten. Annars brukar det ju vara oppositionens prerogativ att med all kraft piska fram den verklighet som regeringen har anledning att dölja. De borgerliga debattörerna beskriver läget så, att vårt budgetunderskott inte har sjunkit särskilt mycket förrän på den allra sista tiden, vilket är ett resultat dels av, återigen, att OPEC minskat budgetunderskottet, dels av att vi har accepterat borgerlig politik. Jag vill påminna om att budgetunderskottet har sjunkit varje år. Det var ungefär 85 miljarder budgetåret 1982/83. Budgetåret 1983 85 var det nere i 67 miljarder. För det innevarande budgetåret, som tar slut om några veckor, beräknas budgetunderskottet bli 49 miljarder. Enligt de beräkningar finansutskottet nu gör för nästa budgetår kommer budgetunderskottet då att vara nere på 42 miljarder. Jag ser minskningen av budgetunderskottet som resultatet av ett ganska långvarigt och tålmodigt arbete. Inte heller är det enbart ett resultat av höjda skatter. Skattetrycket är i stort sett detsamma som när vi började. En mycket väsentlig orsak har i stället varit att vi har pressat ner — jag har kallat det för att spara och gneta — den offentliga utgiftsutvecklingen. Låt mig här bara göra en jämförelse med de sex år när borgerliga partier styrde Sverige. Då ökade de statliga utgifterna realt sett med 6 96 per år. Sedan budgetåret 1982/83 har de realt sett minskat med 1,3 9 per år. Ni har även sagt att vi har gjort våldsamma bokföringsmässiga operationer, som egentligen förklarar budgetunderskottets nedgång. Låt oss då lämna budgetunderskottet och se på hela den offentliga sektorn och det budgetbegrepp som är användbart också i internationella jämförelser, nämligen den offentliga sektorns finansiella sparande. Det hade 1982 ett underskott motsvarande 6 26 av bruttonationalprodukten. I år är underskottet nere på 1 96 av bruttonationalprodukten. Då har vi plockat bort alla de bokföringsmässiga transaktioner som ni anser har styrt underskottets utveckling. I själva verket, herr talman, har inget industriland minskat obalansen i den offentliga sektorn så snabbt som Sverige har gjort. Förklaringen ligger i att vi i motsats till andra länder har satsat på att förena expansion med finansiell åtstramning. Många länder har vidtagit bara den ena åtgärden, dvs. finansiell åtstramning, och har då inte lyckats. Jag hyser därför mycket stor tilltro till den socialdemokratiska regeringens förmåga att utan att behöva använda borgerliga recept lösa de budgetpolitiska problemen. Sedan måste jag säga några ord till Nils Åsling, som är upprörd över att jag antydde att centern kanske inte är helt realistisk alla gånger. Jag skall anföra några exempel på den beskrivning som Nils Åsling ger av centerns politik. Han påstår för det första — och det är ett angrepp på regeringen — att vi alltför ensidigt har satsat på tillväxt till varje pris och att vi därigenom har fått en regional obalans och problem med energipolitiken, medan centern däremot står för tillväxt på marknadsekonomins villkor. Men en stor del av striderna i denna kammare har ju handlat om att vi socialdemokrater har underkänt marknadsekonomins villkor för tillväxt. Nils Åsling vill på något sätt sitta på båda hästarna. För det andra påstår Nils Åsling att den ena huvudlinjen i centerns skattepolitik är att sänka skatten lika mycket för alla — detta för att man vill visa hur mycket man månar om småfolkets intressen. Samtidigt säger han att den andra huvudlinjen är att sänka marginalskatterna. Men nog vet Nils Åsling att detta inte går att förena. Man kan inte sänka skatten lika för alla, om man vill sänka marginalskatterna. Då blir det obönhörligen större skattesänkning för dem som har högre inkomster. För det tredje påstår Nils Åsling att regeringen gör för stora insatser mot arbetslösheten. Men samtidigt säger han att vi måste få lägre arbetslöshet i skogslänen. Visserligen vet jag att centern vill ha ett märkligt utbyte av arbetsmarknadspolitiska insatser mot en sänkning av arbetsgivaravgifterna, men centern är nog det enda parti som tror att detta omedelbart skulle ge utslag i en massa jobb i skogslänen. Jag vill ändå säga till Nils Åsling att han i motsats till sina borgerliga bröder har rätt instinkt när det gäller de regionala balansproblemen. De börjar växa i Sverige. Om vi inte använder samhällets insatser aktivt, dvs. i någon mån mot marknadsekonomins villkor, kommer vi inte att kunna minska den regionala obalansen. Jag vill fråga Nils Åsling: Var i moderaternas och folkpartiets politik hittar centern stöd för sin regionalpolitik? Ange någon enda konkret punkt, där dessa båda partier ställer upp på centerns regionalpolitik? Det skulle vara av visst intresse för den framtida utvecklingen på detta område. Till Björn Molin vill jag slutligen säga två saker. När han påstår att folkpartiet står för en mycket stramare finanspolitik än regeringen, är detta påstående nog en smula bräckligt. Vi skall inte gräla om siffrorna. Vi anser visserligen att folkpartiet grovt har underskattat kostnaderna för sina skattesänkningsförslag och har tappat bort en del pengar — men det må vara. Jag kan för resonemangets skull acceptera att folkpartiet förstärker budgeten med 4 miljarder. Men hur gör ni det, Björn Molin? Jo, genom att sälja ut statliga tillgångar för 3,5 miljarder. När de tillgångarna är borta, Björn Molin, får ni inga inkomster. När man ser på den mer långsiktiga utvecklingen enligt folkpartiets budgetpolitik — den är värre i centerns fall — visar det sig att budgetunderskottet kommer att fortsätta att öka. Här har naturligtvis borgerligheten sitt stora problem. Jag har begripit att i varje fall för moderaterna och folkpartiet med något slags stöd i skogsmarkerna från centern blir skattesänkningar ett återkommande tema. De skall lösa alla problem: tillväxten, inflationen och arbetslösheten. Men för att era skattesänkningslöften skall ha någon som helst trovärdighet, måste ni visa att ni kan åstadkomma besparingar som motsvarar de minskade statsinkomsterna. Era budgetförslag ger tyvärr inte någon täckning för detta. Jag har följt de borgerliga partiernas agerande här i riksdagen under våren. Det intressanta är att i de fall där den borgerliga oppositionen har kunnat ena sig— oftast med hjälp av vänsterpartiet kommunisterna — har det gällt krav på ökade statsutgifter. Ni har denna vår tillsammans med vänsterpartiet kommunisterna åstadkommit ökade statsutgifter utöver regeringens budgetproposition med 800 miljoner. Det är vad ni faktiskt har åstadkommit genom borgerlig enighet. Men genom att borgerligheten inte är så förfärligt enig har vi kunnat få stöd för åtskilliga av budgetpropositionens förslag, vilket har medfört att vi har räddat de flesta av våra besparingsförslag. Jag är naturligtvis tacksam för att detta har varit möjligt och för att inte en enögd blockpolitik har fått leda till en ny utveckling mot statsfinansiell katastrof. Men där ni har enat er och resonerat ihop er tillsammans med vänsterpartiet kommunisterna, har ni tyvärr kastat ut ytterligare nästan 1 miljard i ökade statsutgifter. Det stämmer dåligt med era anspråk på att kunna förena stora skattesänkningar med statsfinansiellt ansvar. Så till den andra sak som jag vill säga till Björn Molin. Eftersom detta mänskligt att döma är den sista politiska debatt som vi för tillsammans, vill jag i likhet med Nils Åsling och Arne Gadd tacka Björn Molin för de år som har varit. Nils Åsling, Björn Molin och jag kamperade ihop i finansutskottet under ett antal år. Vi var inte mer ense då än vi är nu, kanske tvärtom. Vi var ännu mer oense då än vi är nu. Men jag lärde känna Björn Molin under dessa år och lärde mig respektera honom som en rak och hederlig person, som jag faktiskt tycker om. Jag vill önska honom all lycka i hans fortsatta verksamhet.